Fru talman! Med anledning av Tommy Franzéns påpekande att det belopp vi tagit upp i reservationen inte exakt stämmer med vad motionärerna har begärt vill jag hänvisa till vad utskottet har skrivit överst på s.5 i betänkandet. Där förklaras nämligen att enligt regleringsbrevet för statens elektriska inspektion finns innevarande budgetår 381 000 kr. tillgängliga för reseersättningar. Det finns alltså en reservation med vilken anslagsposten har reducerats.

Fru talman! Frågan om Vanäsverkens framtid har vid många tillfällen varit Onsdagen den föremål för uppmärksamhet och debatt här i kammaren. Det känns nästan 16 april 1980 litet genant att så ofta behöva ta kammarens tid i anspråk för att diskutera detta ämne, men så länge statsmakterna inte är villiga att ta sitt fulla ansvar Vissa anslag inom för att på sikt lösa sysselsättningsfrågorna vid denna statliga anläggning industridepartemåste vi på Skaraborgsbänken hålla den här debatten levande. mentets verksam I dag har emellertid riksdagen en möjlighet att i denna fråga uttala en — hetsområde viljeinriktning som kan bidraga till att stilla den oro för de framtida jobben vilken i dag råder bland de anställda vid Vanäsverken och bland människorna i hela Karlsborgs kommun. Denna möjlighet består i att rösta för den socialdemokratiska reservationen 2 vid näringsutskottets betänkande, punkt 26. I den reservationen ställer sig nämligen näringsutskottets socialdemokratiska ledamöter bakom motion 251 av mig och några övriga riksdagsledamöter, där vi hemställer att regeringen ger riksdagen till känna vad som i motionen anförts beträffande det långsiktiga tryggandet av sysselsättningen vid Vanäsverken i Karlsborg. Nu utgår jag från att i varje fall de borgerliga ledamöterna på Skaraborgsbänken skall utnyttja denna möjlighet och ge Vanäsverken och Karlsborgs kommun ett aktivt stöd i denna för hela vårt län, Skaraborgs län, viktiga fråga. Om ingenting händer då det gäller att strukturera om företaget och komplettera ammunitionstillverkningen med annan produktion, föreligger en uppenbar risk för att arbetsstyrkan vid Vanäsverken inom en nära framtid kommer att halveras. Detta skulle ställa kommunen och de anställda i en mycket besvärlig situation, särskilt med tanke på de andra hot som vilar över arbetsmarknaden i Karlsborg. Vi har i olika sammanhang framhållit att staten måste känna ett alldeles speciellt ansvar för sysselsättningen i Karlsborg. Orten som sådan har — och det har vi sagt vid många tillfällen — nämligen tillkommit, och genom åren utvecklats, tack vare de militära satsningar som staten gjorde i Karlsborg. Dessa började i historisk tid genom att man byggde Karlsborgs fästning. Kring detta fästningsverk har sedan samhället vuxit upp. och undan för undan har staten satsat ytterligare på militära anläggningar på denna ort. Ser vi på den aktuella sysselsättningssituationen i kommunen. finner vi att ca 1350 personer i dag är beroende av militär verksamhet för sin sysselsättning, medan endast omkring 500 personer har jobb inom civil tillverkningsindustri. Detta visar med all önskvärd tydlighet att staten måste ha ett stort ansvar för situationen i Karlsborg. Att staten verkligen har detta ansvar bekräftades på ett förtjänstfullt sätt av försvarsminister Eric Krönmark vid en frågedebatt som jag hade med honom här i kammaren den 23 oktober förra året, då vi diskuterade just Vanäsverken. Det uttalande som socialdemokraterna gör i sin reservation vid utskottets betänkande, nämligen att regeringens åtgärder vittnar om en anmärknings 195 värd passivitet i detta ärende, måste jag livligt instämma i.

Detta visar om något en betydande passivitet, för att inte säga nonchalans, från regeringens sida då det gäller umgänget med framför allt fackliga organisationer som uttrycker oro för sin arbetsplats — fackliga organisationer som företräder statligt anställda. När detta svar då äntligen kom från industriministern visade det sig att det inte innehöll något nytt — det är redan kända fakta som redovisas. Industriministern hänvisar bl.a. till att Vanäsverken nyligen har fått en order på 12 milj.kr. avseende ammunition för försvarets behov. Det är alltså en mycket kortsiktig åtgärd och innebär inget stöd på sikt. Industriministern framhåller vidare med skärpa att medelssituationen är sådan att den inte medger några ytterligare åtgärder i det här avseendet. Någon ytterligare stödbeställning kan Vanäsverken alltså inte räkna med enligt industriministern. Vad som är mest beklämmande i industriministerns svar till de anställda vid Vanäsverken är att han slår fast att den civila produktionen inom FFV alltid måste ses som ett komplement och aldrig kan bli ett huvudinslag i FFV:s produktion. Man frågar sig om det är något slags ny Åslingdoktrin som har lanserats. Hellre får man alltså friställa människor i statliga företag typ Vanäsverken än att man på allvar prövar möjligheten till en omstrukturering av företaget som skulle kunna trygga sysselsättningen på sikt. Nu säger den borgerliga utskottsmajoriteten att stora ansträngningar enligt deras uppfattning redan har gjorts från regeringens sida för att motverka effekterna av de minskade försvarsbeställningarna hos Vanäsverken. Får jag fråga utskottets talesman: Vari består dessa stora ansträngningar? Vad är det som regeringen hittills har gjort för att ersätta bortfallet av militära beställningar med alternativ produktion? Det skulle vara intressant att få en redovisning av detta här i kväll. Verkligheten är ju den att såväl regeringen som utskottsmajoriteten spelar över ansvaret på FFV. Det skall ankomma på FFV att vidta erforderliga åtgärder, och detta skall ske utan att en enda krona anvisas för ändamålet. I vår motion slår vi fast att om det skulle visa sig omöjligt att trygga sysselsättningen vid Vanäsverken genom militära beställningar, så bör tillverkningen kompletteras med betydande satsningar på alternativ produktion. Vi anser det nödvändigt att en samlad strukturplan upprättas för Vanäsverken och att denna omfattar en ny produktion som kan inordnas i företagets nuvarande organisation. Ansvaret kan enligt vår mening inte bara spelas över på FFV. Det måste åligga ägaren-staten — genom försvarsoch industridepartementen — att tillsammans med verksledning och de anställdas organisationer ta fram denna strukturplan och även föreslå vilken form av alternativ produktion som kan anses lämplig som komplement till den nuvarande tillverkning Nr 122 en Onsdagen den Staten får alltså, fru talman, inte smita ifrån sitt stora ansvar för 16 april 1980 sysselsättningen i Karlsborgs kommun. Jag hoppas verkligen att alla våra kamrater på Skaraborgsbänken tänker på detta, när de nu går att rösta i

Fru talman! Till näringsutskottets betänkande 1979/80:36 finns två reservationer fogade. Reservation 2 gäller förenade fabriksverken, som behandlas under punkt 26 i utskottets hemställan. Vi socialdemokratiska reservanter anser att frågan om sysselsättningen vid Vanäsverken inte har skötts på ett tillfredsställande sätt av de berörda departementen. Också i motion 251 av Paul Jansson m.fl. uttrycks en oro för den framtida sysselsättningen vid Vanäsverken. Motionärerna talar om nödvändigheten av att en samlad strukturplan snarast upprättas för Vanäsverken, syftande till en komplettering av tillverkningen med nya och civila produkter som kan inordnas i den nuvarande organisationen vid företaget. Vi s-ledamöter i näringsutskottet instämmer i detta uttalande i motion 251. I november 1979 skrev de berörda personalorganisationerna vid Vanäsverken till försvarsoch industriministrarna. Man begärde att statsmakterna skulle vidta åtgärder för att motverka de friställningar som bedömdes bli följden av de starkt minskade beställningar av finkalibrig ammunition som försvarsmyndigheterna hade aviserat i juni 1979. Den 13 mars 1980 svarade industriministern på det brev som sändes i november 1979. Svaret till de anställda innehåller inget positivt om sysselsättningen i framtiden. De anställda vid Vanäsverken begär inte att ammunition skall vara den enda produkt som ger sysselsättning, utan man begär — med all rätt — att sysselsättningen skall bibehållas och kompletteras med civil produktion. Detta överensstämmer helt med riksdagens beslut om FFV:s verksamhetsinriktning. Vi reservanter menar att regeringen i samverkan med de anställdas organisationer skall utarbeta en strukturplan för Vanäsverken. Det arbetet måste syfta till att få fram en alternativ produktion som komplement till den nuvarande tillverkningen — och därmed trygga sysselsättningen. Vi vill också peka på det uttalande som arbetsmarknadsutskottet gjorde våren 1979, nämligen att det kan finnas skäl för samhället att stödja projekt som ger varaktig sysselsättning i Karlsborg. På område efter område har vi fått erfara att den spontana utvecklingen — på marknadsekonomins villkor och med utgångspunkt i den politik som den borgerliga regeringen bedriver — får för samhället och de anställda mycket negativa effekter. Inför dessa negativa effekter hoppas jag att även den borgerliga regeringen reagerar. Men utan planering och genomarbetat beslutsunderlag kommer åtgärderna för sent och blir ofta improviserade. Detta gagnar självfallet inte en långsiktig, positiv industriutveckling — en 197 utveckling som är nödvändig för att vi skall kunna återskapa balansen i den svenska ekonomin. Framtiden kommer att ställa allt högre krav på det svenska näringslivet. Självfallet måste staten se till att de egna företagen lever upp till dessa krav, bl.a. genom ökade investeringar, satsningar på utveckling av nya produkter och ny teknik samt ökade exportansträngningar. Vi socialdemokrater har i motioner om stålindustrin och gruvindustrin gett exempel på positiva satsningar inom den statliga företagssektorn. Möjligheterna till effektivisering och samordning av de statliga företagens aktivitet måste tas till vara. I många fall bör det finnas möjligheter till framgångsrik samverkan mellan olika affärsverk och statliga bolag i konkreta projekt. Statliga företag bör naturligtvis också kunna samarbeta med andra typer av företag, privata och kooperativa. Vanäsverken i Karlsborgs kommun är en produktenhet inom sektor Försvarsmateriel vid förenade fabriksverken. Senare under våren kommer i kammaren att behandlas en partimotion från socialdemokraterna om näringspolitiken. I partimotionen, 1979/ 80:1023, återkommer de krav som vi reservanter ställer i det betänkande som i dag behandlas. Fru talman! Jag vill med det framförda yrka bifall till reservation 2 i näringsutskottets betänkande.

Fru talman! De två reservationer som är fogade till näringsutskottets betänkande nr 36 är av helt olika art, vilket har märkts av de inlägg som gjorts. Den första reservationen avser statens elinspektion och den gäller en anslagsfråga. Där har reservanterna begärt ett ökat anslag främst för att möjliggöra ökning av antalet handläggare inom inspektionen och kunna öka resurserna för resor. Utskottet har givetvis samma syn som motionärerna och reservanterna på betydelsen av att inspektionen har möjlighet att fullgöra sina viktiga tillsynsuppgifter, men uppfattningarna skiljer sig när det gäller behovet av att förstärka inspektionens resurser och inrätta nya tjänster. Utskottet har den uppfattningen att inspektionen har möjlighet att fullgöra sina tillsynsuppgifter utan att få någon reell ökning av resurserna. Nu är industriverket och elinspektionen ingalunda de enda myndigheter som under de senaste åren har blivit utsatta för en relativt hårdhänt behandling i budgetarbetet — det har drabbat praktiskt taget alla myndigheter i vårt land. Som utskottet sett det har man inte visat tillräckligt starka skäl för att göra undantag från den behandlingen när det gäller statens elinspektion. Den prövning av verksamheten som under senare år skett av statskontoret och riksförsäkringsverket har knappast heller pekat i den riktningen. att det här skulle behövas extra resurser. Utskottet har därför stannat för att tillstyrka propositionen. Den andra reservationen handlar om sysselsättningen i Karlsborgs kommun och speciellt vid Vanäsverken. Reservationen utmynnar i ett yrkande om ett tillkännagivande med begäran om en samlad strukturplan för Vanäsverken. Som Paul Jansson sade är det inte första gången under det här riksmötet som sysselsättningen i Karlsborgs kommun är uppe till behandling. Det har förekommit frågesvar av statsråden Krönmark och Åsling och det har varit en interpellationsdebatt med statsrådet Åsling. Vad som förvånar mig är att motionärer och reservanter talar om passivitet. Genom att läsa riksdagsprotokollet från den nämnda interpellationsdebatten kan man se att det har tagits en hel del initiativ för att komma till rätta med dessa problem. När det gäller sysselsättningsfrågor är det i allmänhet så att man från alla partiers sida försöker bidra till att hitta lämpliga lösningar. Jag vill påstå att så har skett i allra högsta grad när det gäller förhållandena i Karlsborgs kommun. Jag skall inte upprepa vad som sades i interpellationsdebatten utan jag vill bara hänvisa till protokollet, där det räknas upp åtskilliga initiativ. Nu har utskottet inte särskilt uppehållit sig vid hur man här använt begreppet strukturplan. Jag vill gärna själv ge några synpunkter på det. Vi har behandlat i riksdagen och vi har för behandling på vårt bord många ärenden där det förekommer strukturplaner av olika slag. Vi har strukturplaner för Svenska Varv, för Svenskt Stål AB, för bryggeribranschen osv. Därför kunde jag mycket väl tänka mig att man diskuterade en strukturplan för försvarsmaterielindustrin eller för förenade fabriksverken. Men vad som här begärs är en samlad strukturplan för en produktenhet inom en av sektorerna, nämligen sektorn försvarsmateriel, inom förenade fabriksverken. Då har man alltså gett begreppet en helt annan innebörd. Nu beskrivs det i motionen vad man är ute efter. Man önskar alltså förslag till alternativ sysselsättning i form av civil produktion eller över huvud taget åtgärder för att förbättra sysselsättningsläget. När det gäller strukturen i dess helhet har det tillsatts en utredningsman — landshövdingen Frithiofson — som just skall försöka bena ut möjligheterna att inom försvarsmaterielindustrin skaffa fram alternativ civil produktion. Även inom förenade fabriksverken pågår en prövning av dess struktur. I kanslihuset ligger för prövning ett förslag om att göra förenade fabriksverken tillaktiebolag och inlemma det i Statsföretag. När det gäller strukturen pågår det alltså en hel del arbete som måste avvaktas, något som möjligen kan försvåra diskussionen om att snabbt hitta lösningar. Det kanske blir tillfälle att återkomma senare i debatten om det skulle komma upp några speciella frågor. Men utskottets uppfattning är att det har tagits initiativ, det har givits bekräftelse på att berörda Statsråd är positivt inställda och har utlovat sin medverkan på olika sätt för att hjälpa till att hitta möjligheter att lösa sysselsättningsproblemen i Karlsborgs kommun. Med det, fru talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Fru talman! Utskottets företrädare Karl Björzén stärker mig verkligen i den uppfattning jag förde fram i mitt inledningsanförande, nämligen att man iutskottet inte vet vad man talar om. Karl Björzén säger att utskottet givetvis har samma syn på saken som vi motionärer. Men i nästa andetag säger han också att han anser att elinspektionen kan fullgöra sina skyldigheter beträffande kontroll och tillsyn med nuvarande personalstyrka och anslag. Det är ju fantastiskt! Industriverksstyrelsen har på uppdrag av elinspektionen begärt att få flera tjänster för att kunna fullgöra sina skyldigheter. Industriverket skriver t.o.m. detta, vilket Karl Björzén kan läsa i utskottets betänkande: ”Trots olika rationaliseringsåtgärder och omfördelning av arbetet har ökningen av fältarbetet inte blivit av den storlek som vore önskvärd. Anledningen till detta är begränsade personalresurser och bristande reseanslag.” Här ger sig alltså Karl Björzén, som utskottsmajoritetens företrädare, in och sätter sig helt okunnigt på elinspektionens experters och industriverksstyrelsens anslagsäskanden. Jag tycker att det är nonchalans i högsta grad från utskottet att anföra sådana argument i dessa frågor. Vad är det som har hänt när det gäller riksrevisionsverkets utredning? Där har man sagt att det inte är lämpligt att överföra en del medel via en viss avgiftsfinansiering. Vad innebär statskontorets utredning? Man har konstaterat från inspektionens sida att de rationaliseringsåtgärder som statskontoret föreslog inte är genomförbara och framför allt inte ger ökade resurser till fältarbete för inspektioner och kontroll.Det är nämligen så att de elektriska starkströmsanläggningarna inte finns på de olika kontor som inspektionen har, utan de finns runt om ute i landet, och det är fältarbete som behövs. Jag måste säga att utskottets företrädare verkligen har visat vad man trampat på. Nu säger man att man skall klara av detta inspektionsarbete med nuvarande styrka, utan att man vet något om vad inspektion av starkströmsanläggningar innebär och utan att man vet vad kontroll av dessa anläggningar innebär. Jag vill att Karl Björzén kommer upp och försöker förklara sig litet närmare, för detta tycker jag var verkligt dåligt från utskottets sida.

Fru talman! Eftersom jag är en snäll och hygglig person skall jag inte vara lika hård i mina omdömen som Tommy Franzén var och säga att Karl Björzén inte vet vad han talar om. Det hoppas jag att han vet, eftersom han nu har utskottets förtroende att vara talesman i denna fråga. Men tillåt mig ändå säga att jag tycker att det var ett magert besked han gav beträffande den fråga jag talade om, nämligen Vanäsverken. Jag ställde inledningsvis några frågor till utskottets företrädare. som alltså är Karl Björzén: Vilka konkreta åtgärder har vidtagits, och vad har resultatet blivit av alla dessa stora ansträngningar som regeringen har gjort enligt utskottsmajoritetens mening för att få fram alternativ sysselsättning vid Vanäsverken? Nu hänvisar han till frågesvar och interpellationsdebatter. Ja, naturligtvis, vi har varit tjatiga i denna fråga, men vi har tvingats att vara detta. Jag har i kväll nästan bett om ursäkt för att vi på nytt har tvingats ta upp saken här i kammaren för att försöka få besked av regeringen. Naturligtvis svarar man pliktskyldigast på frågor och interpellationer, eftersom man måste göra Nr 122 detta. Men ännu har vi inte sett resultaten av ansträngningarna. Icke en enda Onsdagen den krona har, som sagt, anvisats för att man skall få alternativ produktion. 16 april 1980 Karl Björzén talade om strukturplaner och om att det kan finnas olika tolkningar. Vad vi menar med en strukturplan för Vanäsverken är att man kan strukturera om företaget och därmed få in mera av alternativa civila produkter. Vi vet ju att försvarsbeställningarna i fortsättningen kommer att minska ytterligare i omfattning. Vi kan rimligtvis inte stå här i riksdagen och begära att man vid Vanäsverken till varje pris skall tillverka kulor och krut som vi inte behöver. Vi hoppas ju att vi skall få allt mindre användning för sådana saker. Men med utgångspunkt i sysselsättningssituationen i Karlsborg hävdar jag att staten måste ta sitt ansvar. Statsråd har också här i kammaren gått med på att staten har ett speciellt ansvar för Karlsborg, eftersom man har byggt upp orten från början. Därför efterlyser vi vad vi får för alternativ produktion vid Vanäsverken. På detta har inte Karl Björzén svarat.

Fru talman! Först vill jag säga till Tommy Franzén att jag faktiskt vet litet grand om vad statens elektriska inspektion sysslar med, eftersom jag har varit driftchef i industrin i 30 år och årligen haft förbindelse med representanter för inspektionen. Jag vill emellertid tillägga att statens industriverk och elinspektionen ingalunda är ensamma bland myndigheter här i landet om att begära nya tjänster. Skulle det innebära att vi trampar experter på tårna så fort vi säger nej till nya tjänster, får vi nog vänja oss vid här i kammaren att trampa experter på tårna. Beträffande Vanäsverken måste jag säga att jag faktiskt glömde att svara på Paul Janssons fråga, om det gäller någon ny Åslingdoktrin. Det gör det naturligtvis inte. Riksdagsbeslut ligger bakom förenade fabriksverkens struktur, och riksdagsbeslut ligger också bakom Nils Åslings uttalanden om tänkbar alternativ produktion och frågornas hantering. Jag blev även ombedd att räkna upp någonting av vad som har hänt, eftersom jag kritiserade uttalandet om passivitet och förklarade att man har gjort en del. Paul Jansson nämnde själv de extra 12 miljonerna som skall göra att man får andrum i det fortsatta arbetet på att hitta alternativ produktion. Som utredningsman har man tillsatt Karl Frithiofson. Han har gett sig i kast med de här problemen och har också en rad experter till sitt förfogande. Nils Åsling konstaterade i interpellationssvaret att det finns arbetsgrupper på kommunal nivå och på länsnivå som arbetar med detta. Han har förklarat sig beredd att hjälpa till så gott han kan. Vidare har han lovat att hjälpa till att ge utvecklingsfonden möjligheter att bistå arbetsgrupperna i detta arbete. Han har också talat om att industridepartementet har gett sanktion åt Investeringsbanken att positivt behandla objekt som ser ut att kunna vara lönsamma och som ligger inom ramen för den struktur på fabriksverken som riksdagen har bestämt. Han har också understrukit att naturligtvis är de uttalanden från arbetsmarknadsutskottet och näringsutskottet som antagits av riksdagen vägledande för hans arbete. Och han har liksom statsrådet 201 Krönmark på olika sätt förklarat sig beredd att göra allt vad ett statsråd kan göra i en sådan här situation.
Fru talman! Jag må säga att det är beklagligt att Karl Björzén under 30 år i industrin inte lärt sig mer. Förra året innebar utskottets skrivning med anledning av den motion som jag också den gången hade väckt att det skulle ankomma på industriverket att i samband med den årliga anslagsframställningen bedöma just inspektionens personalbehov på längre sikt. Det sade man förra året. I år kommer industriverket med dessa krav, och då säger utskottet: Ja, det bryr vi oss inte om. Här är man ju helt inkonsekvent. Ena året säger man att det får ankomma på verket att göra anslagsframställning. Verket kommer med en sådan. Nästa år säger man: Vi bryr oss inte om er. Man trampar, för att använda Karl Björzéns uttryck, experterna på tårna. Jag måste ge något exempel på vad som händer. Vi har för inte så fantastiskt länge sedan här i Stockholm inom elbranschen just märkt av svårigheterna att få ut elinspektionens tjänstemän på kontroll och tillsyn. I detta fall gällde det arbetsmiljölagens tillämpning. På Blasieholmen, där en i dessa dagar inte helt okänd organisation byggde ett hus, hade vi ett olyckstillbud som berodde på elektrisk ström. Det tog en månad — säger en månad — innan elinspektionen hade möjlighet att komma dit, titta på tillbudet och göra kontroll och översyn i anslutning till åtaganden enligt arbetsmiljölagen. Och den som känner till litet grand om sådana här saker vet att efter en månad är det nästan ointressant att göra en kontroll — det kan det faktiskt vara om man bara väntar till dagen efter tillbudet. Det finns flera sådana här exempel. Jag tycker att Karl Björzén, när han nu negligerar elverket och elinspektionen, bör ställa sig upp i talarstolen och tala om för elinspektionens tjänstemän hur de skall fullfölja sina åtaganden, hur de skall fullgöra skyldigheten att upprätthålla kontroll och tillsyn över starkströmsansläggningar i det här landet.
Fru talman! Några ord till Karl Björzén. Vi får givetvis inte hålla på för länge, men jag måste konstatera att den långa rad av statsrådsuttalanden som Karl Björzén räknade upp känner vi alla väl till. Vi har själva tagit emot dessa uttalanden i form av frågeoch interpellationssvar här i kammaren. Men vad jag efterlyste var konkreta resultat, och där kunde inte Karl Björzén peka på ett enda. Icke en krona har man satsat för att göra någonting åt det här problemet. Vi har stort förtroende för att Kalle Frithiofson, landshövdingen hemma. kommer att göra vad han kan som utredningsman i detta sammanhang. Men vi anser att han behöver ett stöd, och det trodde vi att han skulle få om riksdagen ville göra ett uttalande i den här riktningen, som så att säga sätter press på regeringen att verkligen känna sitt arbetsgivaransvar för Vanäsver ken och för Karlsborgs kommun, där man är så trängd när det gäller sysselsättningen. Sedan vill jag bara fråga, om det är så att Karl Björzén är industriman och kanske driver och äger ett företag: Är det vanligt inom industrin att man, om man får en fråga från de anställda i en viktig angelägenhet, väntar i fyra månader innan man svarar? Jag tycker att detta i hög grad är bevis på passivitet. Jag tror inte att Karl Björzén, om han är företagare, driver sin verksamhet på det sättet.
Fru talman! Ja, visst hade det varit önskvärt att Nils Åsling hade haft tid att besvara brevet snabbare. Orsaken till att det dröjde så länge känner jag inte till — den har jag inte frågat honom om — men jag tar för givet att ett skäl kan vara att han har förfärligt mycket att göra, och ju mer han blir uppvaktad med frågor, besök och debatter, desto svårare får han naturligtvis att hinna med allt. Nu efterlyste Paul Jansson i sitt senaste inlägg ett positivt uttalande av riksdagen som ett stöd i ryggen åt de myndigheter på länsplanet och lokalt som arbetar med de här frågorna. Men vad han har yrkat på nu är ju inte något uttalande, utan det är en begäran om en samlad strukturplan för Vanäsverken, och det är faktiskt någonting helt annat. Det visar att det finns en skillnad i uppfattningar mellan de olika partiernas representanter. Jag tycker det tyder på att ni har en litet annorlunda syn än vad vi har på den borgerliga sidan på hur staten kan och bör hantera sådana frågor och att ni har något av en övertro på central statlig planering.

Fru talman! Jag vill göra några kommentarer i anslutning till behandlingen av Paul Janssons m.fl. motion om Vanäsverken i Karlsborg. Jag har två skäl till att gå in i den här debatten. Det första skälet är att det rör sig om en industri som producerar försvarsmateriel. På min hemort, Karlskoga, finns en betydligt större industri, Bofors, som också producerar försvarsmateriel, om än av annat slag än fabriken i Karlsborg. Här finns således ett gemensamt intresse av att slå vakt om sysselsättningen för de anställda i försvarsmaterielindustrin. Det andra skälet för mig att gå in i denna debatt är att vi från vpk i många år motionsledes tagit upp frågan om en planering för övergång till ökad civil produktion inom försvarsmaterielindustrin. Här handlar det just om detta för Vanäsverkens del, och det är då naturligt att vi ställer upp och stöder ett sådant krav. Vanäsverken hade jag tillfälle att besöka tidigare i år, och jag fick då information om sysselsättningsläget och möjligheterna att med civil produktion kompensera en nedgång i de militära beställningarna. Det framgick att man redan nu, men i liten omfattning, sysslade med viss civil produktion. Man dokumenterade ett klart intresse för att utveckla en civil produktionssektor som komplement till den militära sektorn. Man visade upp produkter från kallpressning av metalldetaljer som egentligen skulle ha legat utanför det tekniskt möjligas gräns, om man skulle ha följt hittills känd teknik. Ändå hade man lyckats göra detaljerna och låg således långt framme då det gällde att tillämpa det fasta tillståndets fysik på teknikens område. Men som sagt — det rörde sig ännu om en produktion i en mycket blygsam skala. Vad som erfordras för att utvidga den civila produktionen är resurser för produktutveckling och marknadsföring. Det är helt enkelt nödvändigt att sådana resurser ställs till förfogande, om sysselsättningen skall kunna säkras vid Vanäsverken i Karlsborg. Detta framgick klart vid vårt besök där. Jag vill också nämna att en annan fabrik med ungefär samma tillverkning finns i Åmotfors i Värmland. Jag vill redan nu betona att en lösning för den ena av dessa två fabriker inte får gå ut över den andra. En utveckling av civil produktion vid Vanäsverken i Karlsborg hjälper ju också Åmotfors. Slutligen till vad Karl Björzén sade. Om jag fattade honom rätt, sade han att han kunde tänka sig en strukturplan för hela krigsmaterielindustrin. Det skulle vara bra, för det är precis vad vi har krävt år efter år i de motioner som jag talade om förut. Fru talman! Med det sagda yrkar också jag bifall till reservationen nr 2 vid näringsutskottets betänkande nr 36.
Fru talman! Sysselsättningsläget inom Karlsborgs kommun är. som många redan har framhållit, mycket bekymmersamt. Den hotbild som sedan länge vilat över kommunen i och med Luxorkrisen har skärpts betydligt genom problemen vid Vanäsverken. Förvärvsfrekvensen ligger redan nu ca I 96 under riksgenomsnittet totalt sett, men för kvinnorna är det sämre ställt. Därvidlag ligger Karlsborgs kommun ca 5 20 under riksgenomsnittet. Men om man ser till länet i dess helhet finner man att Skaraborg ligger drygt 1 26 över riksgenomsnittet, vilket man bör ha i minnet i den regionalpolitiska debatten. Den 12 november förra året hade vi en interpellationsdebatt om sysselsättningen i Karlsborg. Jag gav då exempel på att utvecklingen på Karlsborgs arbetsmarknad är beroende av en rad rikspolitiska beslut — inte minst gäller detta anslagen till försvaret. Det ansvariga statsrådet då som nu — industriminister Åsling — gav en rad utfästelser, av följande innebörd: För det första kan företag som lokaliserar sig till Karlsborg komma i åtnjutande av regionalpolitiskt stöd. För det andra kommer statsrådet att medverka till att stärka de förutsättningar som skall gälla för utvecklingsfondens verksamhet. För det tredje kommer statsrådet att hävda de regionalpolitiska intressena i samband med att regeringen får anledning att överväga omlokalisering av försvarsenheter till Karlsborg. Det finns också anledning att erinra om det uttalande som riksdagen gjorde den 8 juni förra året i samband med behandlingen av frågan om finansiellt stöd till Luxor. Ett enigt näringsutskott anförde då att man förutsätter att regeringen aktivt verkar för att nya arbetstillfällen tillförs de orter som drabbas. Samtidigt erinrade man om vad arbetsmarknadsutskottet — som enligt riksdagsordningen har ansvaret för sysselsättningsfrågorna och de regionalpolitiska spörsmålen — uttalade i betänkandet om regionalpolitiken, nämligen att ”det kan finnas skäl för samhället att stödja projekt som ger varaktig sysselsättning inom bl.a. Karlsborgs kommun”. Riksdagens inställning till problematiken är således helt klar. Jag kan inte inse att denna principiella hållning förändras beroende på om man stödjer reservationen eller inte. Reservanternas företrädare överdramatiserar enligt min mening frågan. Man erkänner ju i sin reservation att det har fattats ett regeringsbeslut som undanröjt det akuta hotet mot sysselsättningen. En strukturplan innebär i sig inga nya resurser. Vad som är avgörande — det visar den erfarenhet vi redan har — är de faktiska åtgärder som vidtas. För min del räknar jag med att industridepartementet fortsätter att ägna sig åt problemen i Karlsborg. De uttalanden som riksdagen redan har gjort är av den beskaffenheten att man har anledning att konstatera detta. Härtill kommer de utfästelser som industriministern gjorde i den nyss nämnda interpellationsdebatten. Slutligen skall jag göra ännu ett påpekande. Inom arbetsmarknadsutskottet bereds just nu de regionalpolitiska frågorna. Vi har bl.a. att ta ställning till motioner som berör sysselsättningen i Skaraborg och särskilt i Karlsborg. Det finns skäl att avvakta arbetsmarknadsutskottets behandling av dessa motioner, inte minst därför att detta utskott har det huvudsakliga ansvaret för regionalpolitiken och sysselsättningsfrågorna. Det är min förhoppning att det blir ett uttalande av motsvarande innebörd som förra året, varför jag lugnt kan stödja utskottets hemställan. Sista ordet i frågan om sysselsättningen i Karlsborg sägs inte i dag. Vi får anledning att återkomma i dessa frågor då vi inom kort skall behandla de regionalpolitiska frågorna, dvs. de frågor som ytterst gäller sysselsättning och utveckling ute i länsregionerna.
Fru talman! Jag skall bli mycket kortfattad, eftersom jag vet att jag med min replik frestar kammarledamöternas tålamod. Jag vill bara nu med besvikelse konstatera att mina borgerliga kamrater på Skaraborgsbänken inte är beredda att hjälpa oss i denna fråga. Det som Sten Svensson nu anfört står redan att läsa i Skaraborgs Läns Annonsblads ledare i går, där man säger ungefär att det är viktigt att stödja Karlsborg men att det inte behöver ske på detta sätt. Det framhålls vidare: ”Naturligtvis är det bra att alla krafter hjälps åt för att stötta Karlsborg och Vanäsverken. Men det är knappast politiska pappersmarkeringar som löser problemen.” Det är väl denna pappersmarkering från husbondens röst i annonsbladet i Skövde vilken Sten Svensson nu stödjer sig på för att rädda sin egen själ i detta sammanhang. Det var synd att han inte hade en egen uppfattning.
Fru talman! Uppriktigt sagt tycker jag faktiskt att reservationen är onödig. Vi har tidigare gjort enhälliga uttalanden i riksdagen, och vi borde inte minst med hänsyn till frågans allvarliga karaktär avstå från sådana markeringar och i stället bygga vidare på den enighet som tidigare har manifesterats i dessa frågor. Jag tror att invånarna i vår valkrets skulle uppskatta om vi kunde fortsätta på den inslagna vägen. Nyss kommenterade Paul Jansson en ledare i Skaraborgs Läns Annonsblad. Jag har med mig den ledaren här, och jag skulle kunna fortsätta att läsa ur den. Paul Jansson citerade följande: ”Men det är knappast politiska pappersmarkeringar som löser problemen.” Paul Jansson borde ha läst upp fortsättningen också. Den lyder: ”Det är realistiska, lönsamma projekt och produkter som måste till. Och en allmän uppslutning långt över partipolitiska manifestationer.”
Fru talman! Det är just den allmänna uppslutningen kring frågan som vi nu efterlyser. Här har Skaraborgsbänken chansen att göra beställningen till regeringen beträffande Vanäsverken. Då skulle det bli en allmän uppslutning. Ställ upp på det!
Fru talman! Min förhoppning är att vi kan få en enhällig uppslutning kring dessa frågor då vi återkommer till regionalpolitiken. Vad innebär då Paul Janssons förslag om en strukturplan? Kommer vi att få se en annan attityd från socialdemokraterna när det gäller anslagen till försvaret? Ytterst är ju verksamheten vid Vanäsverken beroende av vilka ramar som statsmakterna långsiktigt ger försvaret. Kommer Paul Jansson att kunna ändra sig i den frågan? Och blir det en förändring i inställningen till Nordsat? I gårdagens nummer av Dagens Industri varnade man för att t.ex. Luxor kan slås ut av ett nej till Nordsat. Kommer en eventuell strukturplan att innebära en förändrad attityd från socialdemokraterna även till dessa frågor?

Fru talman! I näringsutskottets betänkande 1979/80:36 behandlas under punkt 18 anslaget till fträmjande av landsbygdens elektrifiering. Utskottet följer regeringens förslag att anvisa ett reservationsanslag av 4.5 milj.kr. Av detta belopp är 2 milj.kr. avsedda för upprustning av nedslitna och oräntabla elnät i samband med att de övertas av lokala och kommunala företag. I motion 1979/80:702 erinrar vi, några socialdemokratiska motionärer, om att riksdagen våren 1979 lade fast riktlinjer för det statliga stödet till upprustning av eldistributionen på landsbygden. Dessa innebar bl.a. att statliga bidrag skall kunna utgå till mindre, ekonomiskt svaga distributions Nr 122 företag i glesbygdsområden som saknar inslag av tätare bebyggelse och att bidrag avses kunna utgå till svaga kommunala och lokala företag som har tagit över eller står i begrepp att ta över dåliga företag. Förra året föreslog dåvarande regeringen i budgetpropositionen 1978 80. Näringsutskottet F 4 É 5 Ad : industridepartehemstälde emellertid gt riksdagen skulle öka Änsläger med I milj. ke till 8 mentels: verksam: milj.kr. Det blev också riksdagens beslut. Denna ökning av anslaget visar att hetsområde utskottet då fann det angeläget att strukturoch upprustningsarbetet för landsbygdens eldistribution fortsatte.

Kostnaden för den återstående upprustningen beräknas av industriverket till ca 200 milj.kr. Vi motionärer pekar också på att man av erfarenhet vet att energiförlusterna i nedslitna och underdimensionerade eldistributionsanläggningar ofta kan uppgå till ca 20 20, vilket är mer än dubbelt så högt som för en normal anläggning. Från energihushållningssynpunkt är det därför angeläget att erforderliga nätupprustningar genomförs, och det motiverar vårt krav på att en ökning med 5,5 milj.kr. tas ur anslaget för energibesparande åtgärder inom näringslivet. Vi motionärer beklagar att våra argument i motionen inte lyckats övertyga näringsutskottets ledamöter att höja anslaget till fträmjande av landsbygdens elektrifiering. Utskottets centerpartistiska ledamöter hade förra året en annan uppfattning och reserverade sig då för ett högre belopp. Men då satt inte centern i regeringsställning. På en punkt är vi överens med utskottet, nämligen om att det är värdefullt att en totalram för bidragsverksamheten för en flerårsperiod nu anges. Härigenom underlättas industriverkets möjligheter att planera nödvändiga rationaliseringar och att föra meningsfulla förhandlingar med berörda kommuner, företag och andra intressenter. Däremot, fru talman, anser vi den av regeringen och utskottet föreslagna medelsramen för stödverksamheten vara för låg och förbehåller oss rätten att komma tillbaka i annat sammanhang, eftersom vi nu finner det föga meningsfullt att mot ett enigt utskott yrka bifall till motionen.

Fru talman! Jag kan förstå den oro som finns inom Karlsborgs kommun och inte minst bland de anställda vid Vanäsverken. Att arbeta i en industri som har en så ensidig inriktning som Vanäsverken måste kännas oroande. Sysselsättningen inom kommunen har dessutom varit hotad inom andra verksamheter, varför möjligheterna till alternativa sysselsättningar ingalunda varit eller är särskilt goda. Ansträngningar att få till stånd nya 207 sysselsättningstillfällen har gjorts och görs fortfarande av både lokala och regionala organ. Trots detta är hotet om personalinskränkningar vid Vanäsverken allvarligt för bygden, och det är viktigt att ansträngningarna att skapa nya arbetstillfällen inte avtar. Av den redovisning om Vanäsverken som finns i näringsutskottets betänkande nr 36 kan man utläsa att regeringen ingalunda varit overksam när det gällt att trygga sysselsättningen vid Vanäsverken för den närmaste tiden framöver, och detta är naturligtvis angeläget. Lika angeläget är det också att man inom FFV fortsätter arbetet med den långsiktiga planeringen av verksamheten vid Vanäsverken i Karlsborg, ett arbete som måste bedrivas med skyndsamhet och i samverkan med både personal och kommunala företrädare. De socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Skaraborg har i en motion begärt att ansvariga departement skall lägga fram förslag till strukturplan och även föreslå vilken form av alternativ produktion som kan anses lämplig som komplement till den nuvarande tillverkningen. Jag kan inte riktigt förstå att man från socialdemokratiskt håll ansett sig behöva utforma en reservation mot den skrivning som utskottet gjort i den här frågan. Utskottet har ju enligt skrivningen erfarit att FFV arbetar med planer i syfte att på längré sikt säkerställa Vanäsverkens framtid, och utskottet utgår från att detta arbete sker i samråd med berörda personalorganisationer. Någon saklig grund för reservationen mot utskottsskrivningen finns inte, och jag yrkar därför bifall till näringsutskottets hemställan i dess betänkande nr 36.
Fru talman! Jag vill hänvisa till att jag också deltog i den interpellationsdebatt som har nämnts här tidigare. Vid det tillfället sade industriministern att hög prioritet måste ges åt arbetet med att förlägga alternativ produktion till företaget och att en samverkan skulle ske mellan utvecklingsfonden och kommunen och länsmyndigheterna. Han gav då ett löfte i enlighet med det riksdagsuttalande som har gjorts, att industridepartementet skulle ge möjligheter till lokaliseringslån. Det är alltså inte enbart situationen inom företaget som är avgörande för sysselsättningsproblemen i Karlsborg — det vill till fler åtgärder. Utskottet skriver nu att FFV arbetar med planer för att på längre sikt säkerställa Vanäsverkens framtid. Det är vad jag förstår också vad man syftar till med reservationen. Den samstämmighet som Paul Jansson efterfrågar finner jag därför att man uppnår med utskottets uttalande. Några andra resultat kan jag inte se att reservationen leder till: ”Strukturplan” förefaller mig bara vara ett finare ord som man använder i sammanhanget. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan. Om minst hälften av de röstande röstar nej har kammaren beslutat att ärendet i denna del skall återförvisas till utskottet. Om minst hälften av de röstande röstar nej har kammaren beslutat att ärendet i denna del skall återförvisas till utskottet.

Herr talman! Nils Hjorth har frågat om jag är beredd att medverka till att bygga färdigt och ta i drift de tolv reaktorer som en majoritet av svenska folket i val sagt ja till. Oswald Söderqvist har frågat om jag anser det riktigt att svenska folket sagt absolut ja till tolv reaktorer. Jag besvarar frågorna tillsammans. Av röstsedlarna vid folkomröstningen framgår att både de väljare som röstade på linje 1 och de som röstade på linje 2 uttalade sig för användning av ”högst de 12 kärnkraftsreaktorer som i dag är i drift, färdiga eller under arbete”. Det ankommer i första hand på ägarna till den ännu inte byggda tolfte reaktorn och på de politiska partier som stödde de nämnda folkomröstningslinjerna att avgöra, om det av folkmajoriteten godtagna tolvreaktorsprogrammet skall förverkligas fullt ut. Nils Hjorth vill jag kort och gott svara, att centern förklarat sig beredd att godta folkomröstningens utslag ända sedan partiet först förde fram kravet på en sådan omröstning. Det beskedet har det sedan inte funnits någon anledning att ändra på.

Herr talman! Jag tackar statsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan var de uttalanden som omedelbart efter folkomröstningen gjordes av olika centerpartistiska politiker. Uttalandena gick ut på att tolvreaktorsprogrammet inte skulle fullföljas. Det talades om kompromisser och om fortsatta diskussioner rörande hur många reaktorer som skulle byggas färdiga. Även statsministerns eftervalskommentarer kunde ge anledning till en sådan tolkning. Det var enligt min mening ganska uppseendeväckande, då en stor majoritet av svenska folket sagt ja till linjerna 1 och 2 och då partierna i förväg sagt sig vilja följa folkomröstningens utslag. Jag vill erinra om att statsministern i ett frågesvar i riksdagen den 8 5 november förra året sade följande: ”Skulle det mot förmodan bli ja-seger får regering och riksdag under dessa omständigheter självfallet i demokratisk ordning böja sig för folkets utslag på samma sätt som de måste foga sig i en avveckling av kärnkraften vid övervikt för nej-alternativet.” Tlinje 2:s upprop till Sveriges folk kan man läsa bl.a. följande: Sverige har i dag kärnkraft. Sex aggregat är i drift, ytterligare fyra är färdiga och två under arbete. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. De tolv reaktorer som är färdiga eller under arbete används längst under sin tekniska livslängd, ca 25 år. Det torde därför inte behöva råda någon oklarhet om vad som avsågs på den punkten — inte ens för landets statsminister och centerpartiet. Valet i folkomröstningen gällde alltså sex eller tolv reaktorer under viss tid. Nu har centerpartiet i dagspressen gått ut med stora annonser i vilka man säger sig respektera folkets vilja. Svenska folket har sagt sitt, och centern respekterar folkviljans utslag, står det i annonsen. Och jag är glad över att kunna konstatera att statsministern i sitt svar till mig i dag vidhåller att han är beredd att godta folkomröstningens utslag. Det är positivt, och det måste innebära att centerpartiet är berett att följa det alternativ som folket har sagt jatilli folkomröstningen. Man kan säga att statsministern också har bekräftat det i och med att han givit tillstånd till laddning av reaktorerna 7-10. Anledningen till att jag var så angelägen om att få detta besked nu är den oro som funnits och stridigheterna inom regeringen och mellan partierna i denna fråga under så lång tid. Jag tyckte att vi efter folkomröstningen måste få ett slut på denna aggregatexercis. Vad som gör mig litet orolig är vad som står i Dagens Nyheter i dag i en intervju där statsministern säger om det tolfte aggregatet — att det elfte aggregatet får byggas färdigt det tar jag för givet — att man inte skall godta utbyggnad av Oskarshamn 3. Jag vill fråga om regeringen står bakom detta uttalande i dag.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret på min fråga. Genom den oklara utformning som folkomröstningen fick, förnekades medborgarna rätten att svara ett klart ja eller nej till kärnkraften. Resultatet måste därför kunna bli föremål för diskussion och olika tolkningar. Ansvaret för att vi inte fick ett klart och entydigt utslag åvilar helt och hållet ja-sidans företrädare linje 1 och linje 2. Genom att kalla utbyggnad för avveckling och genomatt inte klart redogöra för hur många reaktorer man verkligen ville ta i drift har man bäddat för den här situationen. Det gäller särskilt företrädarna för linje 2, som före folkomröstningen uttryckte den meningen att man inte skall ha fler reaktorer än nödvändigt och dessutom betonade orden ”högst 12 reaktorer” på sina valsedlar. Efter folkomröstningen påstår man helt fräckt att svenska folket har sagt ja till tolv reaktorer och att detta inte får ifrågasättas. Men tolkningarna och bedömningarna som man ju själv gett upphov till kan på intet sätt få göras enbart av ja-sidan. Jag är således inte överens med statsministern när han i frågesvaret säger att det i första hand ankommer på ägarna och de politiska partier som stödde de nämnda folkomröstningslinjerna att avgöra om tolvreaktorsprogrammet skall förverkligas eller inte. Det kan inte vara så att enbart ja-sidan skall få göra dessa tolkningar, utan det måste bli de bedömningar som står på valsedlarna, med hänsyn till elkraftsbehov och annat. Och där måste naturligtvis också nej-sidan — kanske framför allt nej-sidan — få vara med och göra dessa tolkningar och bedömningar. Ordet ”högst” på valsedeln och påståendet att en avveckling av kärnkraften skall ske så fort det är möjligt, med hänsyn bl.a. till behovet av elektrisk kraft, talar faktiskt starkt för en sådan tolkning av valresultatet att tolv reaktorer aldrig skall behöva tas i drift. Det är då självklart att i första hand ifrågasätta färdigställandet och påbörjandet av reaktorerna 11 och 12: Det finns en rad goda skäl för detta. Vi kommer att ha en kraftig överproduktion av el ända fram till 1990 om dessa reaktorer tas i drift. Vi sparar omkring 10 miljarder i byggnadskostnader om de inte färdigställs — pengar som kan användas för alternativ energiproduktion. Det är en samhällsekonomisk förlust att använda dessa pengar till vattenburen elvärme, som ju ställer sig mycket dyrbar. Andra energikällor är billigare, och en utbyggnad av dem underlättar den avveckling som det ju finns en stor majoritet för. Folkkampanjen har låtit göra en utredning om detta, och jag vill avslutningsvis fråga statsministern om han är redo att biträda dess förslag om en ekonomisk utvärdering av reaktorerna 11 och 12.

Herr talman! Man kan ha skilda meningar om huruvida det var bra och klokt att ha tre linjer i folkomröstningen. Det är ett faktum att vi hade tre linjer. Det är ett faktum att på två valsedlar fanns formuleringen ”högst 12 reaktorer”. Och det råder inget tvivel om att dessa två linjer tillsammans hade en försvarlig, stor majoritet. Men man kan naturligtvis lägga in sådana bedömningar — och jag tror att mycket talar för det — att argumentationen från i synnerhet linje 2:s sida att man var inställd på avveckling kan ge anledning till spekulationer om huruvida det blivit ett annat utfall om omröstningen hade gällt ett ja eller nej. Sådana spekulationer kan vi emellertid inte ägna oss åt, utan nu måste vi ta hänsyn till vad svenska folket har sagt.

Jag har vid varje tillfälle som detta diskuterats framhållit att vi respekterar folkomröstningsutslaget fullt ut. Jag har också framhållit att vi aldrig kan lägga in ett politiskt veto mot detta, eftersom vi nu har ett uttalande från folkets majoritet. Sedan är det en annan sak om de partier som stod bakom formuleringen högst tolv reaktorer menar att de hela tiden har haft för avsikt att säga att tolv reaktorer under alla omständigheter skulle byggas och tas i drift. För oss har det emellertid aldrig förelegat några tvivel i det här avseendet, och det är därför vi har formulerat våra annonser som vi har gjort. Det är också bakgrunden till de besked som jag har givit alltifrån det vi krävde folkomröstningen och också därefter.

Herr talman! Det är riktigt att det förts diskussioner efter folkomröstningen om tolkningen. Det var därför jag ställde min fråga. Statsministern tycks ha hängt upp sig på ordet högst. Jag tycker för min del att det är litet underligt att statsministern nu, när vi har valresultatet, plötsligt börjar fundera över detta. Den här formuleringen har ju varit känd länge, och om inte Ola Ullsten och Gösta Bohman redan har gjort det vill jag tala om att formuleringen högst tolv reaktorer helt enkelt betyder att tolv reaktorer skall byggas färdiga och tas i drift, men att därutöver ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Det är klart att säkerhetssynpunkterna sedan blir avgörande för i vilken ordning och i vilken takt reaktorerna skall tas ur drift. Men det står faktiskt så här på valsedlarna, herr statsminister, och jag kan inte tolka det på annat sätt än att om svenska folket har sagt ja till linjerna 1 och 2 och till högst tolv reaktorer, så har man också godkänt att tolv reaktorer skall få byggas färdiga och tas i drift. Med anledning av det som står i svaret, att det ankommer på ägarna till den tolfte reaktorn att avgöra om programmet skall förverkligas fullt ut, vill jag fråga statsministern: Om Oskarshamnsbolaget nu, vilket jag förmodar, anser sig kunna bygga färdig Oskarshamn 3 där man redan satsat så mycket pengar, är regeringen då beredd att stödja bolaget så att det får bygga denna tredje reaktor i Oskarshamn? Två partier, dvs. en majoritet, inom regeringen har ju sagt att man skall fullfölja tolvreaktorsprogrammet. Jag tolkar statsministerns svar så att han anser att den elfte reaktorn, Forsmark 3, också får byggas färdig.

Herr talman! Jag kan fortfarande inte riktigt hålla med statsministern när det gäller den här bedömningen. Självfallet är det så att vi har fått en stor majoritet för linjerna 1 och 2 som uttalat sig för en utbyggnad av kärnkraften, men jag anser fortfarande att formuleringen högst tolv reaktorer kan tolkas på det sättet att tolv reaktorer inte vare sig skall färdigställas eller tas i drift i det här landet. Den tolkningen är fullt rimlig att göra utifrån den text som finns på valsedlarna. Det står vidare på 1:ans och 2:ans valsedlar att kärnkraften skall avvecklas så snart det är ekonomiskt och energipolitiskt möjligt. Det bästa måste ju då vara att påverka avvecklingen genom att starta färre reaktorer. Mot den här bakgrunden tycker jag att tolkningen inte kan överlåtas på ja-sidan eller på de enskilda ägarna, exempelvis ägarna till den tredje Oskarshamnsreaktorn. Det är inte logiskt. Skall vi ha högst tolv reaktorer, så måste det bästa vara att först och främst se till att vi aldrig tar tolv reaktorer i bruk. Åtminstone borde detta vara utgångspunkten under förutsättning att det är energipolitiskt och ekonomiskt möjligt. Den brasklappen fanns ju med på linje 1:s och linje 2:s valsedlar. Därför anser jag och mitt parti att man har rätt att göra de här tolkningarna. Före folkomröstningen gick representanter för linje 2, som jag sade tidigare, ut och talade mycket hårt för att det skulle vara högst tolv reaktorer och avveckling. Efteråt säger man att det skall vara tolv reaktorer, och det är en stor skillnad. Jag vill upprepa min fråga till statsministern, om han är villig att i regeringen biträda det av folkkampanjen framlagda förslaget om en utredning om de ekonomiska faktorerna i det fall 12 eller 13 reaktorer byggs.

Herr talman! Det är riktigt, Nils Hjorth, och jag har aldrig bestritt att en majoritet har sagt ja till högst tolv reaktorer. Nils Hjorth har alltså den uppfattningen att formuleringen betyder att man till varje pris skall bygga tolv reaktorer. Jag har ju sagt att om kärnkraftsintressenterna, dvs. de som har projekt i gång, och de politiska partier som står bakom linjerna 1 och 2 menar att tolv reaktorer till varje pris skall byggas är detta ett politiskt faktum mot vilket vi inte kan inlägga något politiskt veto. Men skälet till att denna diskussion har kommit i gång är inte så mycket centerpartisternas aktiviteter i denna fråga som det faktum att socialdemokrater och andra har fört en diskussion om just denna formulering. Än en gång för att undanröja varje oklarhet: Vi lägger inte in något politiskt veto mot vad en folkmajoritet har uttalat. Detta är oss fullständigt fträmmande. Men om det finns ett intresse hos andra att diskutera saken är vi med. På den direkta frågan om intervjun i dag vill jag säga att regeringen står bakom vad jag sade. Jag hänvisade till att man 1978 sade nej till kreditgarantier för den tolfte reaktorn. Jag ser inget skäl, och har inte heller hört någonting i regeringen härom, att man nu skulle vara beredd att lämna sådana garantier. Detta är egentligen också svaret på Oswald Söderqvists fråga. De som skall bygga får alltså göra den här bedömningen.

Herr talman! Jag är naturligtvis glad över att statsministern sätter så stort värde på vad enskilda socialdemokrater uttalar. I oppositionsställning märker vi inte så mycket av den förståelsen, varken inom regeringen eller riksdagsmajoriteten. Men vi kan väl hoppas på att det blir bättre i fortsättningen. Statsministern sade att man inte tänker inlägga något veto, och det gläder mig. Jag kan inte göra någon annan tolkning än den att man får bygga färdigt enligt det påbörjade programmet. I vår besvärliga ekonomiska situation kan jaginte tänka mig att man kan spoliera de hundratals miljoner som har lagts ned på reaktorerna 11 och 12. Det vore olyckligt om centern och statsministern i regeringen försökte sätta krokben för den utvecklingen. Jag förutsätter att folkpartiets och moderata samlingspartiets representanter i regeringen kommer att hävda den uppfattning som jag här har gjort mig till tolk för.

Herr talman! Jag måste fortfarande hävda min och mitt partis uppfattning att det måste få finnas möjligheter att med utgångspunkt i vad som har stått på valsedlarna vid folkomröstningen föra en politisk diskussion om de här sakerna. Med tanke på dessa formuleringar måste det finnas full frihet för alla politiska partier, grupperingar och andra organisationer att diskutera den här frågan och ifrågasätta om högst tolv reaktorer skall innebära att alla dessa tolv skall sättas i gång. Tittar man på kostnaden ser man att vi har en mycket stor summa pengar att spara om dessa reaktorer inte sätts i gång, och naturligtvis framför allt den sista, tolvan. Och med den formulering som finns på valsedeln, att man skall avveckla kärnkraften så fort det är möjligt av olika samhällsekonomiska, näringspolitiska och energipolitiska skäl, måste det vara det enda vettiga att inte i första hand ta alla tolv reaktorerna i drift. Skrivningen kan inte få tolkas på det sätt som statsministern sagt här flera gånger, och även i frågesvaret, att det enbart är ja-sidan och de som är ägare till reaktorerna som skall få göra bedömningen. Det måste vara fritt fram att politiskt diskutera den här frågan, och det kommer vi att vidhålla från mitt partis sida.

Herr talman! Lars-Ove Hagberg har frågat dels om regeringen anser att det åligger statsmakterna att i en avtalsrörelse ta ställning mot den ena förhandlingspartens krav, dels om regeringen med sitt krav på avtal på ”i stort sett oförändrade villkor” avser att försöka hindra löntagarna från att kompensera sig för de köpkraftsförsämringar som de har drabbats av. Alla arbetsmarknadens parter har inför årets löneförhandlingar ställt krav på ekonomisk-politiska åtgärder för att underlätta avtalsrörelsen. Det åtgärdsprogram som regeringen lade fram den 27 mars har det syftet. Det omfattar ett tidsbegränsat prisstopp till den 9 maj samt — under vissa villkor — ett därefter förlängt prisstopp, hyresstopp, ökade matprissubventioner, viss skattelättnad för heltidsarbetande i lågoch mellaninkomstlägena samt en nedfrysning av en del av företagens vinster. När man värderar ett sådant program måste det ses som en helhet. Det går t.ex. bara att upprätthålla ett prisoch hyresstopp med mycket begränsade kostnadsökningar i produktionsledet.

Herr talman! Jag får tacka statsministern för svaret. Bakgrunden till årets avtalsrörelse är att vi sedan 1976 i reallön har förlorat mellan en och två månadslöner, beroende på vilken grupp man ser på. Sedan avtalet på LO-sidan gick ut i november har priserna ökat med 7 90 och samtidigt har, det vet vi, både vinster och utdelningar ökat i företagen. LO:s krav på 11 96 är ganska skäligt utifrån den utgångspunkten, och en sådan ökning skulle vara en början när det gäller att återta reell löneförlust. Men Svenska arbetsgivareföreningen kör med en nollinje, som innebär att man anser att det inte finns något utrymme för köpkraftsförbättringar. Man bollar därmed över ansvaret på statsmakterna. Regeringens utspel med oförändrade löner, som det i realiteten innebär, går Svenska arbetsgivareföreningen till mötes, och man försöker därmed genomdriva ett lönestopp. Kompensation för redan inträffade köpkraftsförsämringar skall alltså inte få ske, enligt regeringens uppfattning. Det betyder att man fortsätter med en omfördelningspolitik som man bedrivit i många år — och man spär på snedfördelningen i ett mycket ogynnsamt läge i stället för att låta LO:s krav vara utgångspunkt för regeringsåtgärder. Jag har därför frågat statsministern om det är vettigt att regeringen så klart som skett tar ställning mot en part. I svaret heter det att parterna har begärt åtgärder ”för att underlätta avtalsrörelsen”. Är det att underlätta avtalsrörelsen att säga att det inte finns något som helst utrymme och att det i realiteten skall bli ett lönestopp? Tar man inte i stället på sig ett mycket stort ansvar för risken för en storkonflikt på arbetsmarknaden genom att ge SAF detta stöd i ryggen? Jag får inget svar på frågan hur regeringen ställer sig, men man kanske av finansplanen kan utläsa hur det förhåller sig med köpkraftsförsämringar över huvud taget. Är det så, herr statsminister, att arbetarna skall få leva med de köpkraftsförsämringar som de har fått under en mängd år? Skall de inte få någon kompensation i år heller, inte få möjlighet att ta igen någonting? Skall de tvärtom få ökade bördor i framtiden, skall läget ytterligare försämras? Såsom jag har uppfattat läget har regeringen med sitt ställningstagande gett Svenska arbetsgivareföreningen råg i ryggen och därmed också stöttat under hotet om lockout, dvs. utestängning av arbetarna från deras arbetsplatser. Detta är i realiteten ett stöd för den ena parten och ett direkt motstånd mot LO:s krav på 11 96.

Herr talman! Det går inte att bortse ifrån det faktum att alla parter på arbetsmarknaden hade begärt ekonomisk-politiska åtgärder från regeringens sida, under hänvisning till att en uppgörelse mellan parterna eljest inte skulle vara möjlig. Och regeringen har lagt fram sådana åtgärder och sagt att det här är vi beredda att genomföra. Det är inget ställningstagande för eller mot någon part. Det är framlagt i syfte just att underlätta en avtalsrörelse, precis som parterna hade begärt. Regeringens uttalande om ”i stort sett oförändrade villkor” är inget diktat. Det har vi framhållit flera gånger. Men avsikten är att påminna om det samband som ingen kan komma ifrån, nämligen det samband som består i att det är omöjligt att upprätthålla prisoch hyresstopp om summan av kostnadsstegringar blir för hög. Det är då inte bara en fråga om de kostnadsstegringar som ligger i höjda löner, utan det är just summan av kostnadsstegringar. Vi får komma ihåg att det kommer sådana utifrån också genom att det finns insatsvaror — heloch halvfabrikat — i huvuddelen av den produktion som sker i Sverige. Det sambandet kommer man inte ifrån. I detta ligger inget ställningstagande. Parterna har sin frihet. Vi måste väl ändå hoppas att de med hjälp av medlarna, denna gång som tidigare, skall hitta ett sätt att upprätthålla freden på arbetsmarknaden.

Herr talman! Jag har aldrig någon gång inför en avtalsrörelse varit så oroad av att en regering så direkt har gett sig in i den. Nu försöker statsministern luckra upp den sista meningen i det här regeringspaketet genom att säga att ”i stort sett oförändrade villkor” kan bli någonting som parterna kommer överens om. Men egentligen har regeringen ställt sig bakom SAF:s linje. Arbetsgivareföreningen kräver att samhället skall gå in och betala de här kostnaderna i stället för att företagen skall göra det. Det var ju en av utgångspunkterna. Vare sig talet om ”i stort sett oförändrade villkor” är ett diktat eller inte så är det en ganska klar fingervisning från regeringen att den ställer sig på den politikens bas. Vad innebär detta? SAF säger att avtalsrörelsen skall underlättas genom regeringsåtgärder. Sedan lägger regeringen fram ett program som utgår från nolläget. Därefter ”läcker” regeringen att den vill tackla pensionerna och vissa sociala förmåner eller skära ned den offentliga sektorn. Vem skall betala de här åtgärderna? Blir det inte så, statsminister Fälldin, att pensionärerna — kanske t.o.m. Thorbjörn Fälldins egen mor — kommer att drabbas i slutänden, om man driver den politik längre som innebär att SAF inte skall betala löneökningarna? Det är ju det som det handlar om i detta läge. SAF vägrar att betala ut några nominella löneökningar och kräver att staten skall dra åt svångremmen. På vilka skall svångremmen dras åt? Här måste regeringen klart och tydligt ha gått in och sagt att det är den politiken och den linjen som skall fortsättas. Det är ett allvarligt ingripande i förhandlingsförfarandet på den svenska arbetsmarknaden att man skall gå till staten, som har en regering som tydligen tänker spara på den offentliga sektorn på ett sådant sätt att det kommer att drabba de svaga grupperna.

Herr talman! Alexander Chrisopoulus har frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att snabbt trygga adekvat modersmålsundervisning för invandrarbarn i förskolan. Bakgrunden till frågan är att regeringsrätten i en dom nyligen konstaterat att det inte föreligger någon skyldighet för kommunerna att anordna hemspråksträning för förskolebarn. Regeringen tillkallade i september förra året en särskild kommitté med uppgift att göra en översyn av hemspråksträningen för förskolebarn. I direktiven framhålls att kommittén vid översynen bl.a. bör skapa klarhet beträffande rätten till hemspråksträning och föreslå sådana förändringar i övrigt som bättre än nu tillgodoser invandrarbarnens speciella behov. Kommittén skall enligt sina direktiv arbeta skyndsamt och bör överväga möjligheterna att lägga fram delförslag. Jag har under hand erfarit att kommittén avser att behandla frågan om rätt till hemspråksträning med förtur.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Min fråga, som föranletts av regeringsrättens dom den 14 mars 1980, aktualiserar en svaghet i det nuvarande systemet som ger möjlighet åt kommunerna att av ekonomiska eller andra skäl inskränka hemspråksträningen i förskolan för invandrarbarn. Enligt lagen om barnomsorg har kommunen skyldighet att bedriva förskoleverksamhet. Alla sexåringar skall anvisas plats i förskolan. Barn som av fysiska, psykiska, sociala, språkliga eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling skall anvisas plats ännu tidigare. Det sägs vidare att samhällets barnomsorg har till syfte att i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barnen. Det har vidare i olika propositioner sagts att ett av de medel som anses vara mycket viktiga för att uppnå lagens syfte är hemspråksträning. Enligt riktlinjerna har sexåringar i förskolan rätt till hemspråksträning, om ett annat språk än svenska utgör ett levande inslag i deras hemmiljö. Här finns en uppenbar svaghet. Systemet ger sken av att hemspråksträning skulle vara en rättighet i juridisk mening. Men för att man skall kunna använda det uttryck som står i riktlinjerna, t.ex. rättighet, enligt juridisk terminologi måste strävandena att genomföra hemspråksträning i förskolan underbyggas med lagstiftning. I regeringsrättens aktuella dom konstateras att ur bestämmelserna i lagen om barnomsorg inte kan härledas skyldighet för kommunerna att anordna hemspråksundervisning i förskolan. Inte heller på annat sätt är kommunerna i lag ålagda att anordna sådan undervisning. Å ena sidan fastslås det alltså i lagar och propositioner att hemspråksundervisning är en rättighet och att den är oerhört viktig för ett barns utveckling, men å andra sidan finns det inte någon skyldighet för kommunerna att bedriva sådan undervisning för förskolebarnen. Detta är ett uppenbart missförhållande, som omedelbart måste rättas till.
Herr talman! Eftersom frågeställaren var nöjd med svaret är det väl inte mycket att tillägga utöver att vi har samma uppfattning när det gäller betydelsen av hemspråksträning, dvs. invandrarbarnens möjligheter att utveckla kunskaperna i sitt eget modersmål. Detta är också anledningen till att regeringen har tillsatt den utredning som jag åberopar i mitt svar på frågan. Det är också bakgrunden till att vi anser att man med förtur bör arbeta med detta för att snabbt kunna komma fram till en lösning på det problem för kommunerna som det uppenbarligen utgör att de inte riktigt vet hur de skall handha de här frågorna. I barnomsorgslagen står det att man har skyldighet att ge barnen plats i förskolan, men det står inte att man har skyldighet att ge dem hemspråksträning, som Alexander Chrisopoulus här så riktigt antydde. Vi ser nu som sagt fram emot utredningens resultat och den lösning som den kan komma att finna för att vi skall kunna ge de här barnen en god start i den svenska förskolan.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat mig om omfattningen av narkotikamissbruket vid våra regementen och om vilka åtgärder jag företagit eller ämnar företa för att stoppa detta missbruk. Jag vill inledningsvis framhålla att jag liksom andra ser mycket allvarligt på missbruk av narkotika. Det är ett allmänt samhällsproblem som tyvärr även drabbar försvarsmakten. I samband med inskrivningarna av värnpliktiga görs enkätundersökningar som är anonyma rörande narkotikamissbruk, Undersökningarna omfattar i stort sett samtliga manliga 18-åringar. Det är de största undersökningarna som genomförs av narkotikamissbruket i samhället. Dessa undersökningar visar att under perioden 1976-1979 har antalet ungdomar som har prövat narkotiska preparat ökat från ca 16 96 till 18,5 26. Denna siffra motsvarar den tidigare högsta nivån från 1972-1973. Från år 1976 till år 1979 ökade andelen aktuella missbrukare från 3,0 9 till 3,6 96. Vid inskrivningsprövningarna beaktas naturligtvis eventuellt narkotikamissbruk vid de individuella medicinska och psykologiska bedömningar som då görs. De värnpliktiga som vanemässigt missbrukar s.k. tung narkotika eller andra former av narkotika måste i många fall frikallas. I vissa fall kan de tillfälligt undantas från inkallelse och prövas på nytt efter viss tid. Sådana värnpliktiga som har utnyttjat narkotika tillfälligt och som har god prognos i övrigt inkallas däremot normalt till tjänstgöring. Det narkotikamissbruk som observeras bland värnpliktiga under tjänstgöring är huvudsakligen missbruk av hasch. Enligt ansvariga myndigheters bedömning torde dock haschmissbruket under värnpliktstjänstgöringen vara mindre än i samhället i stort. Sedan ett tiotal år tillbaka, när narkotikaproblemen började framträda även inom försvarsmakten, har omfattande insatser gjorts för att utbilda befäl, läkare och personalvårdskonsulenter om dessa problem. Information om missbruk ingår också i stort sett i all befälsutbildning. Det åligger f. ö. befälet att inom ramen för sitt personalansvar uppmärksamma dessa problem. Personalen på förbanden har också god förmåga att upptäcka narkotikaproblem bland de värnpliktiga så att erforderliga åtgärder kan vidtas. Samarbetet med samhällets vårdinstitutioner är gott. De särskilda risker som narkotikamissbruk, liksom alkoholmissbruk, medför i samband med utbildning på fordon och vapen är väl kända och ägnas särskild uppmärksamhet. Information om skadeverkningarna av alkohol och narkotika ingår i den grundläggande utbildning som ges till alla värnpliktiga. På de flesta förband har dessutom på lokalt initiativ genomförts särskilda informationskampanjer om narkotikamissbruk. Det finns beredskap för att återuppta denna verksamhet när det visar sig behövligt. Jag har vidare med tillfredsställelse noterat att de värnpliktiga själva upplever sitt ansvar i dessa frågor, genom att de har reagerat på och påtalat förekomsten av narkotikamissbruk bland kamraterna.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsminister Krönmark för det mycket utförliga svaret, som jag också tycker är mycket positivt. Anledningen till min fråga är bl.a. uppgifter i pressen om att narkotikamissbruket också har nått innanför försvarets grindar, bl.a. vid ett regemente i Stockholmstrakten. Det är klart att man måhända kan fråga varför just våra militärförband skulle vara förskonade från detta vår tids gissel, när inte ens våra fängelser numera är fria från ”knark”. Men som försvarsministern sagt måste vi ta dessa frågor med största allvar. Vi får aldrig acceptera förekomst av narkotikamissbruk någonstans eller i någon form. Vi måste ställa upp för att rädda våra unga och till varje pris bekämpa missbruket. Narkotikamissbruket är i vårt samhälle en så brännande fråga att alla vi som på olika sätt har ansvar i samhället måste göra allt vad som står i vår makt för att få ett slut på detta. Just inom militärförbanden kan ju missbruk av skilda slag ha förödande effekter. De värnpliktiga skall hantera olika sorters vapen och fordon, och man kan lätt tänka sig vilka katastrofer som skulle kunna inträffa. Av försvarsministerns svar framgår nu att försvarsledningen och militärförbandens ledningar tar de här frågorna med största allvar och att många positiva åtgärder har vidtagits, inte minst i förebyggande syfte. Det är väl detta som är det väsentliga. Jag tycker att svaret verkar lugnande, inte minst för de värnpliktigas familjer. Men ett enda fall av missbruk av narkotika är faktiskt en tillräcklig varningssignal för att vi skall ställa upp på allt sätt. Jag har alltså fått klart för mig att man nog gör vad som göras kan. Men jag vill ändå fråga, om man verkligen inte skulle kunna vara ännu effektivare på några punkter. Jag tänker då framför allt på de förebyggande åtgärderna. Med stor glädje noterar jag att man tar till vara just de värnpliktigas eget engagemang här. Av en artikel i Expressen den 30 mars framgår emellertid att man vid ett regemente utanför Stockholm hade velat visa en film, Ett anständigt liv, vilket skulle ha kostat 15 000 kr. Vore «det ändå inte väl använda pengar, trots våra begränsade resurser för försvaret, att satsa ännu mer på de förebyggande åtgärderna? Och är det samarbefesom förekommer med sociala myndigheter alldeles tillräckligt?
Herr talman! Vi gör inom försvaret givetvis allt vad vi kan i fråga om de förebyggande åtgärderna. Men de förebyggande åtgärderna måste vidtas ute i det civila samhället, för de här grabbarna får vi in under en tid som varierar mellan sju och en halv och femton månader. Jag vågar säga att det är i ett utomordentligt litet antal fall man etablerar narkotikaproblem i den militära miljön — det är i stället någonting som man har med sig. Vi skall följa upp det här, men det är framför allt en sak för samhällets andra organ. När det gäller förebyggande åtgärder nämndes ett fall där man ville visa en film för 15 000 kr. Det är bara att konstatera att det inte går att rikta någon anmärkning mot militärledningen i det fallet. Vi har ett ekonomiskt redovisningssystem inom försvaret, där man har strama budgetramar. Det kan vara utomordentligt svårt — jag känner inte till detaljerna här — att med kort varsel få fram 15 000 kr. Jag vet att filmen kan vara väldigt bra. Men det här är för mig en fråga som är så stor och betydelsefull att jag inte vill gå in och bedöma vilka instrument man skall använda för verksamheten. När det gäller samarbetet med andra myndigheter — såväl sociala myndigheter som polismyndigheter — kan jag bara upprepa att det är utomordentligt bra.
Herr talman! Jag vill tacka för det här kompletterande svaret. Det är väl precis som försvarsministern säger, att man redan har problemen med sig, och det är naturligtvis så att vi alla som föräldrar och som aktivt arbetande i samhället på olika sätt måste se till att vi får slut på missbruket. Men när missbruket nu ändå förekommer i det militära tror jag att väldigt många i den här församlingen skulle ställa upp då det gäller anslag till förebyggande åtgärder. Det är naturligtvis inte min mening att rikta kritik mot militärledningen i detta fall, men jag tycker att det är ett observandum för oss att vi just när det gäller förebyggande åtgärder skulle vara mer uppmärksamma.

Herr talman! På den sista frågan kan jag svara att om en värnpliktig är påverkad — vare sig det gäller alkohol eller narkotika — så ingriper befälet. Det är en självklarhet. Givetvis är detta en säkerhetsfråga, men det är väl en säkerhetsfråga som går att bemästra.
Herr talman! Jag vill slutligen rikta ytterligare ett varmt tack till försvarsministern för det synnerligen utförliga svar som jag har fått. Det är lugnande att man inom försvarsmakten verkligen tar de här problemen på allvar.

Herr talman! Göte Jonsson har, med anledning av vad jag anfört under anslaget Stöd till avfallsbehandling, m.m. i årets budgetproposition, frågat mig dels i vilken omfattning jag är beredd att medverka till att kommunerna får möjlighet att använda billigare metoder för avfallshanteringen, dels hur regionala anläggningar kommer att prioriteras från statsbidragssynpunkt. Anslaget för stöd till avfallsbehandling har sedan budgetåret 1976/77 ökat från 15 milj.kr. till nuvarande 59 milj.kr. Regeringens förslag för nästa budgetår har behandlats och godkänts av riksdagen. Avsikten med statsbidraget är, som frågeställaren påpekar, att stimulera framtagandet av ny eller förbättrad teknik. Redan i budgetpropositionen 1978 uttryckte jag vikten av att bidragsgivningen inriktades på att stimulera utvecklingen av ny teknik för återvinning och för bättre behandling av avfallet. Med hänsyn till att avfallsbehandlingsanläggningar blir relativt dyra att uppföra anser jag det mycket angeläget att vi kan finna metoder som på ett billigare sätt kan klara avfallshanteringen. Detta innebär dock inte att jag är beredd att från miljövårdssynpunkt sänka kraven på metoderna för omhändertagande och återvinning av avfallet. Ett sätt för kommunerna att på ett mera ekonomiskt sätt klara sina avfallsproblem kan vara att gå samman i regionala anläggningar. Enbart det förhållandet att det är fråga om en regional anläggning kan emellertid inte medföra att statsbidrag skall utgå.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

Det är riktigt som jordbruksministern säger att man under de senaste åren har ökat bidragen ganska kraftigt, men detta skall också ses mot det faktum att det ute i kommunerna finns ett stort uppdämt behov av investeringar på detta område. Vad sedan beträffar regionala anläggningar så har naturvårdsverket tidigare vid statsbidragsbedömningen sett positivt just på sådant samarbete mellan flera kommuner. Det har stimulerat kommunerna att söka sig fram till gemensamma lösningar, och det har i sin tur påverkat samhällsekonomin positivt i stort sett. Jag vet inte riktigt hur jag skall tolka jordbruksministerns svar beträffande regionala anläggningar. Tidigare har naturvårdsverket, om det har gällt en regional anläggning, varit generösare i sin bedömning beträffande statsbidrag, även om det har varit fråga om en anläggning med ”äldre” teknik. Men av det svar jag här fått av jordbruksministern framgår det tydligt att man nu ställer samma krav på ny teknik också för regionala anläggningar. Det tror jag kommer att innebära minskad stimulans till regionala anläggningar, varav följer att sådana inte kommer till stånd i samma omfattning som tidigare. Många kommuner står hu i begrepp att satsa på kvalificerade anläggningar. Naturvårdsverket har ansökningar inne som tillsammans representerar ett behov på ungefär 400 milj.kr. Det behovet kan av naturliga skäl inte tillgodoses — jag har full förståelse för det. Men enligt min uppfattning finns det anledning att ompröva de krav som centrala myndigheter uppställer gentemot kommunerna när det gäller avfallsanläggningar. De kraven har successivt skärpts. Nya anläggningar får nu ofta beräknade kostnadsnivåer på flera tiotal miljoner enbart för en enda kommun. Det kommer i sin tur att medföra kraftigt ökade destruktionskostnader och tömningskostnader för hushållen. I Jönköpings kommun har man räknat fram kostnaden för en normalvilla, som 1980 betalar 390 kr. i avgift för avfallshanteringen. I samband med bytet till ny teknik kommer kostnaden att öka upp till 700 kr. om året i dagens penningvärde. Vi har inte möjligheter att lägga på boendet ökade kostnader i så stor utsträckning framöver. Jag menar också att utvärderingen av den nya tekniken är väldigt viktig. Om man generellt ställer höga krav på dyra anläggningar i kommunerna, är det risk för felinvesteringar för framtiden. Jag vill därför vädja till jordbruksministern att han verkligen ser över förhållandena och om möjligt tillåter kommunerna att använda befintliga täcktippar t.ex. Jag vill fråga om jordbruksministern ser det som en från miljösynpunkt acceptabel metod.
Herr talman! Mitt svar skall tolkas på det sätt som jag har givit uttryck för. Det innebär att regionala anläggningar inte har någon förtur före andra. Bidraget har aldrig varit avsett som någon stimulans till speciellt regionala anläggningar.

Man kan naturligtvis i vissa fall tvingas acceptera att själva genomförandet tar längre tid, men ambitionerna som sådana får man aldrig släppa. Jag tycker att naturvårdsverkets styrelse har gjort en fullständigt riktig bedömning när man nu går ut till kommunerna och säger att skulle man dela anslaget på alla anslagssökande så skulle det innebära ett ungefär tioprocentigt bidrag, och det tycker man inte är någon stimulans när det gäller att ta fram ny teknik — det är ju det vi eftersträvar. Man har i stället för avsikt att kanske ge ett fåtal anläggningar ett högre belopp, om de redovisar den nya och intressanta tekniken, som naturligtvis också kan innebära ett förbilligande.
Herr talman! Jag har full förståelse för att man inte vill plottra bort statsbidragen på flera anläggningar utan vill satsa dem på sådana anläggningar som är positiva från miljösynpunkt och när det gäller tekniskt nya fösningar. Men det är ändå så att utvecklingen på det här området har gått väldigt snabbt. Det har inneburit att kommuner parallellt projekterat lösningar som man ansett vara ny teknik. Sedan är det en kommun som — kanske av en slump — har fått statsbidraget, dvs. att den har varit först när det gällt att utprova den nya tekniken. De andra kommunerna, som legat litet efter i planeringen, får inget statsbidrag alls. Det är i det skedet jag menar att jordbruksministern borde ta initiativ till att förlänga övergångsbestämmelserna och om möjligt under några år tillåta kommunerna att använda sig av mindre kvalificerade metoder, metoder som givetvis skall vara acceptabla från miljöskyddssynpunkt. Jag menar att t.ex. den gamla täcktippsmetoden om man har lakvattenreningssystem och liknande bör kunna uppfylla kraven från miljövårdssynpunkt. På det sättet bör kommunerna kunna klara sin situation bättre och billigare under ett visst antal år.
Herr talman! Om de här kommunerna hade varit litet raskare i sin hantering hade de kanske inte befunnit sig i den här situationen. I mitt svar låg också att man kanske får slå av på takten i genomförandet. Att ge ett generellt svar på frågan, om gamla täcktippar kan få användas under en längre tid, är en omöjlighet. Det måste bedömas från fall till fall. I kommunerna finns ett antal täcktippar av sådan kvalitet att de inte är acceptabla. Där kan förlängningstillstånd naturligtvis inte ges. Jag kan dock inte stå här i kammaren och ta ställning till om sådana tillstånd kan ges eller inte. Det måste göras en bedömning i varje särskilt fall.
Herr talman! Jag förstår att jordbruksministern inte kan ge ett generellt svar på denna fråga. Men påståendet att kommunerna om de hade varit litet snabbare skulle ha kunnat få statsbidrag tror jag inte stämmer riktigt. Även om samtliga kommuner varit snabbare hade någon varit först. I så fall hade den kommunen fått statsbidrag. Jag kritiserar inte detta system, eftersom vi måste följa något system. Men effekterna för de andra kommunerna blir väldigt svåra. Jag tackar jordbruksministern för beskedet att man får sänka takten, och jag ser en positiv tolkning just i detta uttalande och denna ordvändning.
Herr talman! Någon måste alltid vara först. Det finns anledning för de kommuner som nu befinner sig sist att fundera över varför de är där.

Herr talman! Lars Hedfors har frågat mig när en proposition om rökfria offentliga lokaler kommer att föreläggas riksdagen. Jag vill först erinra om att tobakskommittén ännu inte har slutfört sitt arbete. Enligt vad jag har inhämtat räknar kommitténs ordförande med att arbetet skall vara avslutat senast i september 1980. Tobakskommittén avlämnade i april 1978 delbetänkandet Rökfria miljöer . I betänkandet har kommittén lagt fram ett förslag till lag med bestämmelser om begränsning av tobaksrökning i vissa offentliga lokaler. Betänkandet har remissbehandlats. Många remissinstanser är tveksamma till eller avstyrker förslaget. De anser att man lättare kan nå det åsyftade målet med ökad upplysning om tobakens skadeverkningar och enskilda åtgärder. I det väntade slutbetänkandet kommer kommittén att lägga fram förslag till ett samlat åtgärdsprogram i tobaksfrågan. Kommittén väntas bl.a. föreslå ytterligare åtgärder för att få till stånd rökfria miljöer. Jag anser Nr 123 därför att det är lämpligt att avvakta tobakskommitténs slutbetänkande Torsdagen den innan regeringen tar ställning till frågan om bl.a. rökförbud i vissa 17 april 1980 lokaler.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Tyvärr finns i detta svar inte någon bestämd tidpunkt angiven för när en proposition om rökfria miljöer skulle kunna lämnas. Möjligen kan man av svaret utläsa att det kommer att ta ytterligare minst ett år innan det blir någon sådan proposition. Detta tillsammans med de två år som redan har gått efter det att tobakskommittén framlagt sitt delbetänkande gör att vi får en handläggningstid på ca tre år, vilket jag tycker är en ganska lång tid. Detta är synd, för det är viktigt att det händer någonting så fort som möjligt när det gäller att minska rökningen i detta land. Det finns nämligen ett klart dokumenterat samband mellan rökning och våra allvarligaste folksjukdomar. Det finns också ett lika klart dokumenterat samband när det gäller den passiva rökningens roll härvidlag. Därför gäller det att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra dels en mängd mänskligt lidande, dels stora samhälleliga utgifter. En sådan förebyggande åtgärd — kanske den viktigaste av dem allihop — är att man försöker skapa så många rökfria miljöer som över huvud taget är möjligt i detta land. Det finns flera skäl härför. Ett sådant skäl är att man på det sättet kan hindra en människa från att drabbas av obehag på grund av att andra människor röker. Ett annat skäl är kravet på att alla miljöer skall vara tillgängliga för alla personer, även om de skulle lida av någon form av handikapp, t.ex. allergi eller luftrörsbesvär. Ett tredje skäl är att vi måste försöka skapa miljöer som är ett stöd för rökare som vill sluta att röka. Det fjärde och kanske allra viktigaste skälet är att vi på det viset kan förhindra att barn och ungdom får uppfattningen att rökningen skulle vara en självklar del av vuxenvärlden. Jag tror att det är viktigt att understryka att det här inte på något vis är något slags klappjakt på rökare; tvärtom. Det understryks också i tobakskommitténs betänkande att det alltid bör finnas någon särskild avdelning eller något särskilt rum för rökare när man nu försöker skapa rökfria miljöer. Det är, herr talman, önskvärt att det sker en snabb handläggning av det här ärendet, och jag måste tyvärr säga att jag är rädd att statsrådet Holms besked inte innebär denna snabba handläggning.

Herr talman! Det är remissopinionen på det avgivna delbetänkandet som är anledningen till att proposition angående lag om rökfria lokaler inte har förelagts riksdagen. Vi sitter naturligtvis inte overksamma i avvaktan på tobakskommitténs slutbetänkande. Jag vill erinra om att ett flertal åtgärder vidtas för att sprida 21 information om tobakens skadeverkningar i syfte att påverka attityderna till tobaksrökningen. Sålunda utarbetar socialstyrelsen kontinuerligt information om rökningens skadeverkningar för olika mottagargrupper. Kampanjen En rökfri generation, som i första hand riktar sig till ungdomar, bedrivs i samarbete mellan ett flertal organisationer och med statligt stöd. I enskilda landsting bedrivs eller planeras också kampanjer mot rökning. Socialdepartementet presenterar inom kort en skrift om tobak och ohälsa. Jag hoppas verkligen att den skall leda till en förnyad information i bl.a. massmedia och organisationer om rökningens skadeverkningar och att detta skall leda till att människor alltmer tar till vara sina möjligheter att positivt påverka sitt hälsotillstånd. Jag ser allt detta arbete som mycket värdefullt, och det är min förhoppning att det skall leda till att rökningen totalt sett minskar. Sambandet mellan rökning och ohälsa är numera helt klarlagt. Jag anser att rökare bör visa sina medmänniskor den respekten och hänsynen att de inte röker på platser där rökningen kan vara störande för andra. Vi har redan nu i praktiken rökfria miljöer i betydligt större omfattning än för endast några år sedan, vilket bör kunna tolkas som ett tecken på att attityderna till tobaksrökningen har förändrats av den information som kommit allmänheten till del. Det praktiska resultatet av information betraktar jag som mycket värdefullt, lika värdefullt som en lagstiftning i frågan.
Herr talman! Om nu remissopinionen på något sätt skulle vara negativ till det delbetänkande som föreligger, så är jag övertygad om att det finns möjligheter att ändra på detta. Sedan tror jag, tydligen till skillnad från statsrådet Holm, att det inte räcker med information. Det vill till betydligt fler och så att säga mera handfasta åtgärder. Just att tillskapa offentliga lokaler som är rökfria tror jag är en mycket viktig sådan åtgärd. Jag tror dessutom att just en sådan åtgärd är klart avgränsningsbar från åtgärder av informativ karaktär. Man kan alltså mycket väl genomföra en sådan åtgärd separat. Det var förmodligen detta som tobakskommittén avsåg när den lade fram ett delbetänkande i frågan. Det finns inga som helst organisatoriska eller administrativa samband mellan en sådan åtgärd och åtgärder av informativ karaktär.
Herr talman! Jag är av den uppfattningen att sedan delbetänkandet remissbehandlades har attityderna till tobakens skadeverkningar väsentligt förändrats i gynnsam riktning. Att det förhåller sig så tycker jag framgår av att vi nu har ganska många rökfria miljöer. Jag tror alltså att man kan uppnå väsentliga förbättringar i fortsättningen, kanske med undvikande av lagstiftning. Men jag vill inte binda mig på den punkten förrän slutbetänkandet från tobakskommittén har kommit. När det föreligger skall vi ta ställning till det.
Herr talman! Om det nu är så att utökningen av rökfria miljöer, som statsrådet talar om, har bidragit till en förbättring av attityderna, så finns det ju all anledning att fortsätta på den inslagna vägen så snabbt som möjligt och skapa fler rökfria miljöer.

Herr talman! Regeringens kulturbudget är i år mycket mager. När den presenterades utropade kulturrådets ordförande förtvivlat i en artikel i Dagens Nyheter: Skall kulturpolitiken strypas under 1980-talet? Han kastade skulden för det inträffade på moderata samlingspartiets starka inflytande i regeringen. Men det är självfallet kulturministern som främst är ansvarig för kulturbudgeten. Det är att beklaga att Jan-Erik Wikström inte förmått att presentera en starkare och mera framtidsinriktad kulturbudget. Det fanns ett rikt material i form av färdiga utredningar på flera viktiga områden att utgå ifrån. Dit hör fonogramutredningen, utredningen om utställningsersättning och utredningen om kulturminnesvården. Vidare fanns förslag om stödet till fria grupper. Vi socialdemokrater hävdar att även i ett budgetläge som kännetecknas av hård ekonomisk åtstramning är det nödvändigt att kulturlivet får möjlighet att utvecklas. Just i ett sådant läge är det särskilt viktigt att skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv. Jag skall något motivera det. Många människor känner i vår tid behov av att orientera sig mot en ny livsstil. Den materiella standardutvecklingen garanterar inte inre trygghet och tillfredsställelse. Strukturförändringen i näringslivet har brutit upp invanda livsmönster. Framtidstron sviktar. Arbetslösheten passiviserar. Det kommersiella kulturmönstret utarmar människorna, främst barn och ungdomar. Allt fler betraktas som utslagna. Vi måste därför utveckla ett nytt kulturmönster i samhället. En bred satsning på kulturlivet är nödvändig. I det arbetet är vi starkt beroende av folkrörelserna och de aktiva kulturarbetarna. Kulturarbetarna har ofta en speciell förmåga att avslöja verkligheten. De kan väcka till insikt. De kan skänka inspiration och kampvilja. De kan rikta blickarna mot nya vägar in i framtiden, och de kan bidra till att ge oss rika upplevelser. Folkrörelserna har de breda kontaktytorna. De kani ett aktivt föreningsliv nå människor som inte söker sig till de stora etablerade kulturinstitutionerna. Föreningslivet skänker gemenskap. Där kan isoleringen brytas. Där kan den enskildes uppgivenhet och missmod inför problemen möta styrkan och kampandan i kollektivets vilja att utforma en ny framtid. Det är nu ytterst angeläget att vi kan utveckla ett aktivt och engagerande föreningsliv. Särskilt viktigt är det att barn och ungdomar får uppleva stimulansen av föreningsengagemang. Det ger nämligen tillfälle att ta ansvar — och det är viktigt — och möjlighet till personlig utveckling, vilket också är väsentligt. Samhället bör därför ge generöst stöd åt folkrörelserna. 1974 års kulturpolitiska beslut uppfattades som en ny start när det gäller statens stöd till de idéburna folkrörelserna. Tyvärr har denna politik inte fullföljts av de borgerliga regeringarna. Årets budget är i detta hänseende direkt dålig. De anslagshöjningar som ges till folkrörelserna och till föreningslivet täcker i flera fall inte ens mycket måttliga kostnadsökningar på grund av prisoch lönehöjningar. Vi socialdemokrater kan inte acceptera en sådan politik. I det betänkande som nu behandlas föreslår vi förstärkningar till kulturprogram i föreningslivet, experimentoch utvecklingsarbete, centrumbildningar, Folkparksoch Folkets hus-rörelserna, Skådebanan, Konstfrämjandet och Konstföreningarnas riksförbund. Vi föreslår vidare ett nytt anslag till barnoch ungdomsorganisationernas kulturverksamhet om 4 milj.kr. Om det senare förslaget kan i korthet sägas att regeringens blygsamma insats i fjol för barnkultur nu helt har kommit av sig. Barnkultursatsningen var tydligen bara en tillfällig gest med anledning av det internationella barnåret. Det förra riksmötet avvisade efter lottning vårt förslag om ett nytt anslag till barnoch ungdomsorganisationerna. Om de få borgerliga riksdagsledamöter som då stödde vårt förslag i dag intar samma ståndpunkt, bör det nu kunna förverkligas. Om våra förslag genomfördes skulle det innebära betydande förstärkningar i fråga om arbetstillfällen för kulturarbetare. Det gäller kanske främst våra förslag om kulturprogram i föreningslivet och förstärkningar på bildkonstens område. Det kommersiella trycket på kulturområdet blir alltmer besvärande. Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar. Det har riksdagen beslutat. Men regeringen är på denna punkt helt passiv. Kulturrådet har anhållit om pengar för att äntligen komma i gång med ett utredningsarbete. Regeringen kommenterar inte ens förslaget — än mindre anvisar den några medel. Ändå avvisar kulturutskottets borgerliga majoritet vårt förslag om en parlamentarisk utredning, med hänvisning till att kulturrådet avser att utreda dessa frågor. Utskottsmajoriteten kryper bakom formuleringar om att kulturrådets avsikt är att bearbeta grundläggande strukturella problem och om att projektet förbereds inom kulturrådet genom utarbetande av en ingående begreppsanalys. Vad menas med detta? Värre kan byråkratspråket knappast bli. Vi kan nui olika sammanhang se hur barns och ungdomars kulturella miljö utarmas och fördärvas genom det kommersiellt intressanta men kulturellt nedbrytande utbudet. Det gäller stora delar av filmutbudet, det gäller massmarknadslitteratur, tecknade serier och annat. Det gäller också på bildområdet i övrigt, som skräpas ned med av multinationella bolag massproducerade bilder. Barnen är mest utsatta. De lever ett farligt liv i vårt samhälle. Det finns lika stora faror i den psykiska som i den fysiska miljön. Kulturindustrins avgaser är, också de, livshotande. Utskottsmajoriteten tillgriper i sin argumentnöd ett fräckt påstående. Den säger att vårt förslag om parlamentarisk utredning skulle försena de insatser som behövs för att motverka icke acceptabla konsekvenser av det kommersiella kulturutbudet. Detta är rent nonsens. Vi har nu år efter år, jag tror ända sedan 1974, fått veta att det ingår bland kulturrådets uppgifter att utreda och kartlägga kommersialismen. Nu tycks kulturrådets ambitioner — av rådets petita att döma — ha ökat något. Men då vägrar regeringen att ge rådet några resurser till utredning. Och moderaterna motionerar om minskning av kulturrådets resurser. Ändå förenar sig de borgerliga i utskottet om skrivningar som skall inge föreställningen att rådet trots allt med stor skyndsamhet skall göra underverk. Detta är direkt vilseledande och upprörande. Nu handlar det om att bekänna den politiska viljan. Vill riksdagsmajoriteten komma åt de allvarliga negativa verkningar som det kommersiella kulturutbudet förorsakar eller vill den det inte? Var står egentligen centern i denna fråga? Centerpartiet borde ju inte vara bundet av de liberala doktriner som styr moderaterna och folkpartisterna. Ett nytt område för de kommersiella intressena är videogramproduktionen. Vi står nu inför en utveckling som inger stor oro. Bildskivan som massmarknadsprodukt kan snart göra sitt intåg. Vilket innehåll kommer den att förmedla? Det finns betydande risker för att utbudet kommer att styras av rent kommersiella intressen och bli en spekulation i likgiltigt allmängods. Innehållet kan också komma att domineras av grovt underhållningsvåld, diskriminerande könsrollsuppfattningar, ohämmad alkoholkonsumtion och utpräglat resursslöseri. Detta är värderingar som måste motverkas. Videogramutredningen tillsattes främst för att finna åtgärder mot en sådan utveckling. Nu finns det en betydande risk för att utredningen inte hinner komma med förslag i tid. Vi beklagar detta. Vi tycker därför att regeringen bör vidta åtgärder för att i första hand motverka utbudet av underhållningsvåld inom videogrammarknaden. Regeringen bör i förhandlingar med såväl producenter som detaljister försöka träffa en överenskommelse om att dessa inte kommer att saluföra videogram som innehåller sådant underhållningsvåld som, om det varit fråga om biograffilm, inte hade godkänts vid förhandsgranskningen. Om det inte skulle vara möjligt att få till stånd en sådan överenskommelse eller om syftet med överenskommelsen inte uppnås, bör regeringen enligt vår mening vidta andra åtgärder som förhindrar en spridning av förråande inslag vid videogramproduktionen. Härmed avser vi såväl bildskivorna som videokassetterna. Utskottsmajoriteten reser allehanda hinder i vägen för vårt förslag. Också här tvingas jag konstatera att viljan att göra något tycks saknas. Utskottsmajoriteten skriver bl.a.: ”Utan att ta ställning till frågan om en överenskommelse av det slag motionärerna förordar är möjlig eller önskvärd att åstadkomma ifrågasätter utskottet om någon nämnvärd tid skulle vinnas med det tillvägagångssätt motionärerna förordar i förhållande till videogramutredningens arbete.” Detta avslöjar verkligen det bristande engagemanget. Nog borde det vara möjligt att ta ställning till frågan om åtgärden är önskvärd. Vad menar egentligen utskottsmajoriteten? Är det inte önskvärt att begränsa våldsutbudet i videogrammen? Behövs det ytterligare betänketid för att ta ställning till den frågan? Med det anförda yrkar jag bifall till samtliga reservationer till det betänkande från kulturutskottet som vi nu behandlar.

Herr talman! Årets budget präglas, sägs det, av ”återhållsamhet”. Det är ett exempel på den ordens förvanskning som C.-H. Hermansson senare kommer att ta upp i debatten om kulturens villkor. Nedrustning — så skulle jag karakterisera kulturbudgeten. Samtidigt vet vi att behoven är stora. Det pågår en fortlöpande kolonisering och exploatering av vår kulturmiljö — en miljöförstöring som förhoppningsvis kommer att leda till en ny bred motståndsrörelse i likhet med vad som skett inom den fysiska miljön. Den kommersiella kulturindustrin tar struptag på våra arbetsoch vardagsliv. Men regeringen är undfallande. Nu är detta ingenting att förvåna sig över. Regeringens undfallenhet inför den kommersiella kulturindustrin är naturligtvis varken tillfällig eller omedveten. Den är självklar, utifrån de ideologiska utgångspunkter som styr i Bohmans Sverige. Visst kan Jan-Erik Wikström förfasa sig över kommersialism inom kultursektorn, men då från något slags moraliska värderingar. Han ojar sig över förfallet men vägrar att inse sambanden mellan detta ”förfall”, vårt ekonomiska system och de fribrev regeringen utfärdar till marknadskrafterna. Kulturindustrin blir på så sätt en kårusell som snurrar för sig själv. Det övergripande problemet för Jan-Erik Wikström och övriga borgare blir inte att USA:s medvetandeindustri som bäst håller på att ockupera Sverige utan att det slåss och svärs för mycket i film och serier. Med anledning av kulturdelen i årets budgetproposition har vänsterpartiet kommunisterna väckt inte mindre än 25 motioner. De spänner över ett mycket brett fält. De visar på den vikt vpk lägger vid kulturpolitiken. Själv skall jag huvudsakligen uppehålla mig vid kulturlivets allmänna villkor, med särskild anknytning till film men också till de fria grupperna och musiken. C.-H. Hermansson kommer senare att ta upp språket och litteraturen, Hans Petersson i Hallstahammar bildkonsten och Billy Eriksson invandrarkulturen. Herr talman! Ett genomgående tema i samtliga våra motioner är yttrandefrihetens villkor i dag. Yttrandefriheten är en omistlig del av vårt kulturarv. Rätten till yttrandefrihet är en förutsättning för att kulturen skall kunna utvecklas till det redskap vi menar att den skall vara — ett redskap för att utforska och gestalta verkligheten, en betingelse för att förändra den. Men rätten till yttrandefrihet beskärs alltmer —-inte genom formella beslut i riksdagen, men genom den kommersiella kulturindustrins härjningar. Rätten till yttrandefrihet förutsätter att människorna — främst då barnen och ungdomen — ges redskapen för att uttrycka sina erfarenheter och behov. I dag berövas många — främst inom arbetarklassen — dessa sina redskap, självfallet inte bara genom den torftiga kultur som erbjuds dem utan genom de torftiga förhållanden som råder på samhällslivets alla områden och som borgarna serverar. Genom borgarnas politik förnekas barnen rätten till bra barnstugeplatser, och de hindras att själva utanför kärnfamiljens slutna enhet, på grund av bilsamhällets riskfyllda trafikmiljö, skaffa sig egna erfarenheter om verkligheten. Ungdomen får en genomsnittligt längre utbildning men släpps inte in i produktionen. De vuxna slås i allt större utsträckning ut ur samma produktion. I stället erbjuds människorna en kommersiell livsmiljö, där mottot är: ”Ensam är stark, satsa på dig själv, och skit i andra!” Det är vad borgarna har att erbjuda under 1980-talet. Herr talman! Detta går stick i stäv med arbetarrörelsens traditioner. Arbetarrörelsens uppgift är och måste vara att verka för solidaritet och gemenskap. En huvuduppgift borde vara att ta strid på kulturområdet, att fullfölja den kulturkamp man en gång begynte, att gå i spetsen för en kultur präglad av solidaritet och socialistiska ideal mot liberal cynism och kommersialism. Men tyvärr tvingas jag konstatera att delar av arbetarrörelsen sviker. I stället för att gå i spetsen för den motståndsrörelse som krävs och i stället för att ta fasta på ungdomens och de vuxnas reella behov och utgå från dem försöker många inom socialdemokratin att kopiera kulturindustrins avarter i sina försök att nå ut till människorna. När t.ex. rullbrädan introducerades för några år sedan var Folkparkerna genast på hugget med KF-ägda ramper, som invigdes av team från kommersiellt tongivande rullbrädestillverkare. Och när man från Folkparkernas sida häromåret försökte introducera videodiskotek med ABBA och Travolta på en kolossal vägg-TV, så var arrangören för den djärva satsningen ordföranden i Folkparkernas riksstyrelse. Nu fick han visserligen smäll på fingrarna — försöket stoppades, inte minst tack vare musikernas motstånd — men det visar ändå vilken kultur man är beredd att satsa på. En motståndsrörelse krävs inom kulturlivets alla områden inför 1980-talets mediabrus. För 1980-talets barn och ungdom finns och säljs redan i stor utsträckning nya leksaker i form av elektroniska biltävlingar, elektroniska fotbollsmatcher och elektroniska krigsspel som eliminerat alla medförare, medspelare och medsoldater genom att man byggt in dem i datan. Dataålderns minimänniska med sin minimatch i handen gör alla riktiga fotbollar och kompisar överflödiga. Alla livsviktiga behov av identitet, egenvärde och känsla att få behärska sin omvärld förtrampas och förtrycks av den nya storindustrin, medvetandeindustrin. Denna nya medvetandeindustri, byggd på datorer, förstärker ytterligare vad kulturindustrin redan utvecklat så tydligt. Medvetandeindustrin bestämmerinte bara vad och var du skall konsumera, utan också hur. Den skaffar sig kontroll över hela livsmönster. Filmen är därvidlag föregångare, föregångare i negativ bemärkelse. Vad har då den borgerliga regeringen, den statliga kulturpolitiken och kulturutskottet att säga om såväl våra krav på en utredning om den kommersiella kulturindustrin som våra krav på filmområdet och andra områden? Inte mycket. Låt mig något konkretisera vad jag har sagt med exempel från filmens område, ett sorgligt försummat debattämne i denna kammare. Ca 75 90 av alla biobesök gäller i dag amerikanska filmer. Svenska filmer står för omkring 12 96 av de sammanlagda biljettinkomsterna för biograffilm. Filmen är i dag genomkommersialiserad. Vänsterpartiet kommunister na har år efter år krävt en avkommersialisering av filmreformen och, inte minst viktigt, en demokratisering av filmlivet. Filmen måste entydigt omfattas av de mål riksdagen satt upp för kulturpolitiken. Ingen kan med bästa vilja i världen påstå att så är fallet i dag utom möjligen riksdagens kulturutskott. För en avkommersialisering och demokratisering krävs en genomgripande förändring av det Scheinska monument som Filminstitutet utgör. Utskottet säger nu att filmen redan omfattas av de kulturpolitiska målen och att detta uttalades redan förra året. Utskottet hänvisar också till den filmpolitiska beredningen. Men, herr talman, just det faktum att regeringen vägrat att ge direktiv för beredningens arbete och att beredningens promemoria, som den skall grunda sitt arbete på, inte innehåller något om de kulturpolitiska målen talar enligt vänsterpartiet kommunisternas mening för att departementet uppenbarligen inte tagit hänsyn till de uttalanden som riksdagen gjorde i fjol. Det är därför nödvändigt att riksdagen i denna omprövningens tid vad gäller filmpolitiken med skärpa klargör vad saken gäller. Särskilt nödvändigt är detta eftersom vänsterpartiet kommunisterna, det parti som drivit frågan, inte beretts plats i beredningen. Det förbehölls de fyra stora partierna, sades det. Den principen kan i längden vara farlig för folkpartiet. Utskottet har i sitt svar gjort sig skyldigt till uppenbara skrivfel, som jag inte skall uppehålla mig vid här men som ändå bör rättas till. I G-fonden finns detinte något överskott, vilket påstås i betänkandet, däremot i F-fonden som vi framhåller i vår reservation. Vänsterpartiet kommunisterna anser att de här medlen bör användas i överensstämmelse med fondens stadgar, nämligen till främjandet av svensk filmproduktion. Överskottet i fonderna motsvarar det samlade statliga produktionsstödet under en tvåårsperiod. Det är de här pengarna som skulle kunna användas progressivt, som skulle kunna frigöras till förmån för en varierad och kvalitativt högtstående svensk filmproduktion. Jag finner det anmärkningsvärt att utskottet, av okunnighet eller av politisk ovilja, så lätt avvisar våra krav och accepterar det sätt på vilket pengarna i dag används. Utskottet är oroväckande vagt i sin formulering när det skriver: ”Enligt vad utskottet inhämtat synes de uppskattningar av fritt disponibla fondmedel som motionärerna kommit fram till grundas på en felaktig tolkning av Filminstitutets redovisning.” Jag kräver, herr talman, ett klargörande av utskottets talesman. På vilket sätt är våra uppgifter felaktiga? Jag har Filminstitutets redovisningar här, och det blir spännande att få en förklaring. Nåväl, utskottet konstaterar sedan att behovet av barnoch ungdomsfilm är stort. Det är bra. Filmen är ett rikt medium som i dag i alldeles för liten utsträckning används för att utveckla barns och ungdoms förmåga på skilda sätt. Däremot finner vi det anmärkningsvärt att utskottet tror att utnyttjandet avi första hand bidragshöjningen på 900 000 kr. skall kunna åstadkomma annat än marginella förändringar. Det motsvarar, herr talman, en halv långfilm eller 3-5 kortfilmer. Då är vpk:s förslag bättre. Det förslaget skulle utan kostnader verkligen gynna barnoch ungdomsfilmer. Filmen är en väsentlig del av vårt kulturliv. Den har genom tiderna spelat och spelar än i dag en stor roll för formandet av uppfattningar och för att ge uttryck för erfarenheter och upplevelser inte bara från vårt land utan också från andra länder. Den är oumbärlig från yttrandefrihetssynpunkt, dvs. den film som är bra, men inte den smörja som i dag med sin våldsoch sexpropaganda dominerar utbudet. Det motstånd, den rörelse, som vuxit fram som en reaktion mot den här smörjan kräver stöd. Ytterligare några grupper som kräver stöd men som grovt åsidosatts i årets budget är den fria teatern samt dansoch musikgrupperna. Jag skall inte länge uppehålla mig vid dessa grupper. Vpk:s inställning är sedan många år tillbaka väl känd. De ifrågavarande grupperna har på ett unikt sätt vitaliserat kulturlivet, gett nya dimensioner och nått ut till nya grupper. Låt mig för att karakterisera dagsläget bara läsa upp ett stycke ur DN från i går. Där skrivs: ”Skånska teatern meddelar i dag att de tvingas permittera 10 av 22 medlemmar under april och maj.” Skånska teatern har kanske ändå fått mer statliga medel än många andra. Längre fram i artikeln står det bl.a. följande: ”De fria gruppernas dåliga ekonomi beror huvudsakligen på de låga statliga anslagen. Institutionsteatrarna subventioneras i dag med mellan 85 och 95 procent av utgifterna. De fria grupperna får knappt 30 procent av årslönen för högst tio medlemmar betald av staten. Statens kulturråd är nu medvetna om det här problemet och har lagt ett reformförslag som innebär attstaten skulle betala hälften, 50 procent, av lönerna. Och att gränsen vid tio personer skulle tas bort. — Det förslaget förhalas i departementet ——=—. Utbildningsminister Wikström kunde ha bestämt sig för en kort remisstid och skyndat på det hela.” Utbildningsministern kunde, om viljan hade funnits, mycket lätt ha sett till att den mycket katastrofala situation som de flesta grupper i dag befinner sig i inte hade uppstått. Herr talman! Slutligen några ord om musiken och dess villkor. Inte heller här visar regering och kulturutskottet någon som helst framförhållning. Vi har på det området väckt tre motioner som på skilda sätt tar upp musikens och musikernas villkor. Samtliga avvisas med hänvisning till det finansiella läget. Över huvud taget är det beklämmande vad litet av politiska motiveringar som ligger bakom utskottets avslagsyrkande. Vi har bl.a. tagit upp fonogramutredningen — en utredning som klart redovisar monopoliseringen i branschen. De fem största multinationella bolagen svarade 1977 för nära 70 20 av försäljningen av LP-skivor i landet. De flesta svenska fonogrambolag har förblivit mycket små. Men, herr talman, samtidigt spelar de en oerhört viktig roll i vårt kulturliv. Vi tycker att de här ickekommersiella bolagen måste få samhällsstöd i enlighet med fonogramutredningens förslag. Också de behövs i den breda motståndsrörelse som krävs för att motverka utarmningen av vårt kulturarv — i den motståndsrörelse som krävs för att synliggöra det arbetande folkets erfarenheter och upplevelser, ge människor glädje och upplevelser, ge dem vapen i handen i kampen mot det ideologiska krig som borgerliga krafter i dag för mot de lönearbetande. Med det yrkar jag, herr talman, bifall till samtliga vpk-motioner som behandlas i kulturutskottets betänkande utom motionen 507, motionen 869 yrkande 1 och motionen 1261.